Herr talman! Får jag börja med att säga, apropå Hans Peterssons i Hallstahammar inlägg och frågorna om Uddevalla, att det naturligtvis inte får bli på det sättet att man drabbas av den stora avundsjukan när regeringen går in och åstadkommer lösningar för ett område som råkar i en så svår krissituation som den Uddevallaregionen har hamnat i. I den regionen har det inte bara varit fråga om dessa akuta problem utan också långsiktiga svårigheter. Vi löser inte problemen i andra delar av landet genom ett avundsjukt sneglande på vad Uddevallaregionen har fått för stöd. I stället tror jag att man skall ha inställningen att detta visar att vi i regeringen är beredda att göra insatser. Bergslagen har under de år som vi har suttit i regeringsställning också fått ekonomiskt stöd från staten. Det sägs ibland att Bergslagen har fått 25 milj.kr. och Uddevalla får 1 miljard. Det är en helt felaktig redovisning av vad som egentligen har skett. Om vi räknar ihop de olika insatser som under förra budgetåret, 1983/84, gjordes för Bergslagen inom industridepartementets område, kommer vi till en siffra på närmare 350 milj.kr. Därutöver har vi i det särskilda sysselsättningspaketet satsat väldigt mycket på flera av de län som finns inom Bergslagsområdet. Jag vill göra klart att de uttalanden som har gjorts under senare tid — med jämförelser mellan regeringens satsningar på Bergslagen och på Uddevalla — inte har stämt med den faktiska utvecklingen. Miljardbelopp har satsats i Bergslagsområdet när det gäller t.ex. väginvesteringar under de år som den här regeringen har suttit. Men Bergslagen är naturligtvis ett område med stora problem, och många av de svårigheterna kommer att kvarstå. Gamla bruksorter skall omformas till nya mer differentierade arbetsmarknader, och det kräver insatser av oss, både lokalt och regionalt. Det är de insatserna som vi nu försöker hjälpa till att stödja. Den långsiktiga utvecklingen i Bergslagskommunerna i positiv riktning måste innebära att vi breddar arbetsmarknaden. Det är en tillgång för Bergslagen att ha varit ett starkt industriområde. Det är det fortfarande, inte minst under denna tid, när vi har fått en bra utveckling i många industrier. Men flera av de kommuner som finns i Bergslagen måste ha en mer differentierad — en mångsidigare — arbetsmarknad. Det arbete jag redovisade förut handlar väldigt mycket just om detta. Det är för att skapa en sådan bättre trygghet i framtiden som regeringen har gett styrelsen för teknisk utveckling och statens industriverk i uppdrag att arbeta just med de här långsiktiga frågorna. Frågor som rör teknikspridning i området och också möjligheterna att bredda arbetsmarknaden, både till turistområdet och till vattenbruk, ingår i de uppdrag som de här myndigheterna har fått av regeringen när det gäller Bergslagsområdet. Det är också därför som vi satsar speciellt på de lokala projekten. Vi vet att det finns ett enormt engagemang i många av Bergslagskommunerna. Norberg, Skinnskatteberg och Fagersta är exempel på det. I svåra tider har man bestämt sig i de här kommunerna — både kommunalpolitiker, fackligt folk och människor i allmänhet — för detta: Vi skall inte låta vår bygd förfalla. Den skall inte dö därför att det gamla bruket inte finns kvar! Det är en svår uppgift och det kommer att ta tid att få fram en ny, lokal arbetsmarknad. Det kräver insatser, stöd, från statens sida. Vi försöker också i de olika projekt vi har att medverka till detta, men det kräver också och inte minst lokal aktivitet. Så till bristen på tekniker, som bl.a. Bo Södersten tog upp. Om vi tittar på det läge vi har på arbetsmarknaden i den konjunkturuppgång vi nu befinner oss i finner vi att vi lyckats mycket bättre än tidigare med att klara bristen på yrkesutbildade arbetare. Jag skulle vilja påstå att det delvis är orsakat av att arbetsmarknadsutbildningen har fungerat bra — det finns också andra skäl till det, men vi har inom arbetsmarknadsutbildningens ram medverkat. Det som är ett växande problem — där har svårigheterna den här uppgångsperioden varit mycket större än någon gång tidigare — är mycket riktigt teknikerproblemet och speciellt problemet med civilingenjörerna, som är det största. Alla vet ju att orsakerna till den bristen tyvärr ligger långt tillbaka i tiden och att vi därför inte avhjälper den med en gång. Det tar tid för oss att utveckla en lösning av problemet. Jag kan inte lova någon teknisk högskola till Örebro, om det var det som Olle Göransson menade med sin fråga. — Västerås, viskar han. Jag kan inte lova det heller. Däremot är mitt svar på hans fråga om teknikspridningen ett ja. Vi måste medverka till teknikspridningen. Men hur vi skall förlägga den tekniska utbildningen på högskolenivå i landet är andra medlemmar av regeringen bättre skickade än jag att svara på. När det gäller frågan om teknikerbristen vill jag säga att det f.n. förs diskussioner mellan de mest berörda departementen — industridepartementet, utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet — om hur vi skall kunna finna vägar att ta oss ur den. Det är ett viktigt problem, som vi måste lösa. I Västmanlands län har det trots allt blivit en ljusning. Jag fick alldeles nu den senaste rapporten från länsarbetsnämnden. Den är daterad den 25 januari. Den är alltså alldeles ny. Där säger man att läget har blivit bättre. Det finns fortfarande problem, men man gör ändå den bedömningen att arbetslösheten kommer att ligga betydligt lägre det här året än under föregående år. Vi kan alltså räkna med att den förbättring som vi har sett under förra året kommer att fortsätta. Länsarbetsnämnden säger att de grupper av sökande som väntas få fortsatta svårigheter att få fast fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden är ungdomar, speciellt flickor, samt arbetshandikappade. De ungdomar som har en industriinriktad utbildning kommer även fortsättningsvis att ha betydligt större möjligheter till anställningar. Flickornas situation är allvarlig, och vi vet att när det gäller t.ex. ungdomslagen och utplaceringen i fast arbete på den öppna arbetsmarknaden efter arbete i ungdomslag lyckas vi sämre med flickorna än med pojkarna. Vi hade alldeles nyss en debatt om de s.k. jobbsökarklubbarna. Jag skulle vilja säga att jag tror att inte minst för flickornas del kommer arbetet i jobbsökarklubbarna att kunna vara ett väsentligt stöd. Någonting bättre än det vi i dag gör för att stödja de unga flickorna när de skall ut på arbetsmarknaden måste vi få fram. Det är den grupp som har det allra svårast i dag, inte minst i Bergslagslänen —- Västmanland är inget undantag. Jag ser att min taletid är slut. Möjligtvis glömde jag några argument, och Gunnar Olssons frågor hann jag tyvärr inte kommentera. Men jag hinner ändå säga att regeringen självfallet inte har menat att pengarna skall gå till att folk sitter i sammanträden — det skall bli jobb av dem!

Herr talman! Jag är precis lika glad som Anna-Greta Leijon över att arbetslöshetssiffrorna för länet fortsätter att sjunka, men jag är också plågsamt medveten om att prognoser som har lagts fram om den framtida utvecklingen i Bergslagen tyvärr kan uppfyllas. Det var därför som jag ville att man skulle diskutera det långsiktiga perspektivet litet mer. Länsstyrelsen har ju i ett dokument beträffande lokalisering av viss industri till länet ordagrant skrivit bl.a. följande: ”Under 1984 har sysselsättningen ökat något beroende på en avsevärt förbättrad internationell konjunktur. Det är en del större företag som tillfälligtvis utökat sin arbetsstyrka, men avser att minska antalet anställda så snart konjunkturen viker nedåt.” Jag är beredd att helt ställa upp bakom denna beskrivning, eftersom all erfarenhet säger att det förhåller sig på det här sättet. Om man nu skall diskutera Uddevalla och Bergslagen, vill jag inte på något sätt ställa dessa regioner emot varandra, vilket jag också sade i mitt första anförande. Utslag av avundsjuka bör bekämpas. Det är lika viktigt att en arbetare i Uddevalla får anställning som att en arbetare i Bergslagen får det. Men det har, som jag sade, uppstått en positiv förvåning i Bergslagen. Man säger: Det var sjutton vad regeringen kan klämma till där borta, vi hade också velat ha rejäla tag. — Det är så det låter. När det gäller utvecklingen i länet har det talats om Bergslagsdelegationen. Jag kan bara notera att jag började motionera om en Bergslagsdelegation 1979. År 1982 bifölls motionen, tillsammans med en socialdemokratisk motion som då hade lämnats in. Det finns en Bergslagsdelegation som sitter och funderar över vad man skall göra i regionen och i länet. Jag använder ömsom begreppet Västmanland, ömsom begreppet Bergslagen, eftersom problemen är så intimt förknippade med varandra. Jag har emellertid valt att ställa frågan med tanke på mitt eget län, eftersom jag kan detta bäst och är mest inriktad på vad som har hänt där den senaste tiden — låt vara att detta är ett något begränsat synsätt, men det var en bra utgångspunkt för frågan. När det gäller den långsiktiga politiken tycker jag att regering och riksdag måste ta ett ökat ansvar för utvecklingen i länet genom en planerad och långsiktig lokaliseringspolitik, som gör att människorna kan bo kvar på orterna, att de kan leva och bo där. Man får inte föröda den offentliga service som har byggts upp, det får inte bli ännu fler lediga lägenheter, osv. Olle Göransson var inne på några av konsekvenserna av en fortsatt avtappning. Jag menar att det finns konkreta projekt som man skulle kunna ta ställning till. Det gäller t.ex. kravet från Norberg på etablering av ett järnsvampverk och vidare kravet på en plywoodfabrik i Hallstahammar. Den frågan har diskuterats fram och tillbaka, och det framförs nya argument varje dag. Det gäller också ökad prospektering beträffande legeringsmetaller för stålindustrin, byggnad av naturgasledning genom Bergslagen med anslutning antingen till Sovjets gas eller till gas från Siljansområdet, om man hittar gas där. En mängd projekt skulle kunna ingå i en plan för Bergslagen.

Herr talman! Det är riktigt att flera av de frågor som här har diskuterats kommer att tas upp i den proposition som man arbetar med inom industridepartementet, den regionalpolitiska propositionen. Jag tycker inte heller att man skall vänta och se när det gäller teknikutbildningen, och det har vi inte heller gjort. I årets budgetproposition har vi föreslagit en relativt kraftig ökning av högskoleutbildningen just på teknikersidan. Inom det område som jag mer direkt sysslar med, arbetsmarknadspolitiken, arbetar vi för att ge mer utbildning på det tekniska området. Men vi kan naturligvits inte inom det området täcka hela den här långa utbildningen, och det är ju inte heller avsikten. Vi utövar dock en del av den totala påverkan för att möta det teknikerbehov som finns, och vi skall försöka tillgodose en del av detta behov inom våra ramar. Det är väl riktigt att de stöd som ges ibland är litet fyrkantiga. Vi är inte fantasifulla nog att förutse alla problem. Ibland gör man missar. Ett stöd som var tänkt att underlätta möjligheterna att råda bot på teknikerbristen blev väl fyrkantigt. Jag hoppas att vi skall kunna komma tillbaka till riksdagen och få en ändring. Jag tänker på medflyttarstödet. En av orsakerna till att Ludvika inte får tekniker är att kvinnorna som är gifta med de tekniker som man vill anställa inte får något jobb i Ludvika. Samma förhållande råder på många andra håll i landet. Vi bestämde oss därför, och fick riksdagens stöd för det, att införa försöksverksamhet med medflyttarstöd. Nu har vi dock upptäckt att detta stöd har blivit fyrkantigt. Det har inte kunnat utnyttjas på det sätt som var tänkt. Därför kommer vi att försöka ändra det. För den som vill starta eget finns andra stöd. Inom ramen för arbetsmarknadspolitiken kan den som har rätt till A-kasseersättning byta ut den ersättningen mot ett bidrag för att starta eget företag. Norbergs kommun är en av de kommuner som har den största aktiviteten på det området. Vi vet också att det i Västmanland finns ett mycket stort intresse för kooperativ verksamhet, kanske framför allt bland yngre människor. Vi för diskussioner med representanter för dessa kooperativ om hur staten skall kunna hjälpa till att stödja deras verksamhet också i fortsättningen. Det här är naturligtvis på marginalen, och det är rätt som Bosse Södersten sade, att dessa insatser är ett nödvändigt komplement — men bara ett komplement - till det som vi måste göra inom den ekonomiska politikens ram. Där har vi under de år som vi nu haft regeringsinnehavet rättat till en hel del av de obalanser i den svenska ekonomin som tidigare gjorde att vi tappade så väldigt mycket av sysselsättning. Det är naturligtvis på lång sikt den viktigaste grunden för att vi skall klara sysselsättningen också i Bergslagen och Västmanland.

Herr talman! Jag åhörde med mycket stort intresse debatten mellan de socialistiska bröderna om vilken sorts socialism som skulle vara bäst för Sveriges näringsliv och arbetsmarknad i framtiden. Bo Södersten berömde delvis regeringens politik, naturligt nog, men kom också med en intressant självkritik rörande en del idéer om det framtida utbildningsområdet. Jag tycker att det fanns ett och annat att ta vara på där. Konstruktiva idéer är det ju alltid viktigt att ta tag i. Men sedan kom förstås den sedvanliga kritiken mot att de statliga utgifterna ökade så under de borgerliga regeringarnas tid. Jag har suttit i riksdagen sedan 1979, och under alla de debatter som jag åhörde när det gällde satsningar på företag och statligt stöd av olika slag protesterades det aldrig från socialdemokratiskt håll. Jag vill påminna om det. Tvärtom krävdes det alltid ökade satsningar. Men det är ju lätt att komma i efterhand med kritik. Budgetunderskottet är förvisso inte ett resultat av några borgerliga regeringar fram till 1982, utan fastmer ett resultat av decenniers socialdemokratisk politik, när vi helt enkelt levde över våra tillgångar. Den skrytvals över socialdemokratisk politik som här har presenterats stämmer inte med verkligheten. Jag vill bara påminna om att den högkonjunktur vi har befunnit oss i, som också Hans Petersson i Hallstahammar talade om, nu är på väg att ebba ut och att vi snart nog kommer att gå in i en lågkonjunktur. Trots högkonjunkturen har vi lika stor reell arbetslöshet som vi hade under lågkonjunkturerna på 1970-talet. Då kan man fråga sig vad som kommer att ske under den kommande lågkonjunkturen, när vi inte har förmått att spara och komma till rätta med balansproblemen under högkonjunkturen. Det framgår, även om man får läsa noga i finansplanen, att bytesbalansen börjar bli sämre. Vi har svårare att konkurrera på utlandsmarknaden på grund av vårt höga kostnadsläge. Devalveringseffekten, som inte minst en del företag i mitt eget län har ridit ganska högt på — jag tänker på skogsindustrin — är nu så gott som uppäten. Värmlands län har i dag i runda tal 16 000 arbetslösa, ca 8 000 öppet och lika många i beredskapsarbete eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är ett ganska dystert läge, även om vår värderade landshövding nyligen proklamerat att länet inte längre är ett krislän. Jag ser ingen större skillnad på arbetsmarknadsläget i stort mot vad det har varit sedan 1970-talet, dess värre. Men läget är ingalunda hopplöst, och det är ju det viktiga att ta vara på. Det finns en ökad framtidstro hos företag och enskilda i länet. Det har kommit in en ny anda. Man har inte längre övertro på bruken, utan man tror att det kan skapas andra jobb, att det finns andra utvecklingsmöjligheter. De som deltagit i debatten här är alla besjälade av att det skall bli en förbättrad arbetsmarknad i Bergslagen, även om vi är ganska oeniga om vägen att nå dit. Mycket är vi överens om när det gäller jobben i framtiden, men när det gäller näringspolitikens utformning har vi naturligtvis skilda utgångslägen. Det är knappast mera statlig styrning vi behöver. Vi behöver en ökad frihet för näringslivet, lägre skatter och avgifter och en generellt positiv, näringsvänlig politik. Naturligtvis är regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder nödvändiga i dessa krisdrabbade län under överskådlig tid framåt. Men jag tror det är viktigt att vi gör klart för oss att vi inte skapar några nya jobb med enbart statliga satsningar. Arbetstillfällen kommer av sig själva — de skapas om det blir lönsamt att äga och driva företag. Om lönsamheten i företagen är vi dess bättre numera ganska överens över partigränserna. Jag är övertygad om att jobben räcker även i framtiden. Det är väl bara så att vi måste tänka i delvis nya banor. Vi skall inte tro att vi löser alla problem med hjälp av den offentliga sektorn. Se t.ex. på det område som vi i vårt län kanske kommer att ha väldigt stort arbetskraftsbehov i, nämligen vårdområdet, på grund av att det blir allt fler äldre. Visst kan det skapas nya arbetstillfällen här, men det behöver inte alltid ske enbart inom den offentliga sektorn. Vi måste se till nya utvecklingsmöjligheter. Vi befinner oss nu i en svår omställningsperiod, men om vi tänker i delvis andra banor kommer det att bli jobb i en framtid både i Värmland och i de andra Bergslagslänen. Det är jag tämligen övertygad om, herr talman.
Herr talman! Jag blev apostroferad i frågan om vilken politik som är bäst för Sverige. Jag är förvånad över att moderaterna över huvud taget lägger sig i frågan om hur arbetslösheten utvecklas. Jag kommer just från en sittning där vi gått igenom moderaternas motion när det gäller ekonomisk politik. Ett mycket enkelt överslag av vad denna motion skulle betyda när det gäller sysselsättningen visar att i första hand 75 000 jobb kommer att försvinna om moderaternas motion får bifall här i riksdagen. Då är det ändå en mycket snäll och försiktig beräkning som väl ligger inom marginalerna för vad man kan säga om sannolikhet osv. Vår politik går åt andra hållet med ungefär 45 000 jobb. Innan moderaterna diskuterar detaljerna och utvecklingen i Bergslagen bör de se över vilken effekt deras egna förslag har.
Herr talman! När det gäller utvecklingen av budgetunderskott och statsskuld är fakta klara. Under de borgerliga åren hade vi en kontinuerlig ökning med ungefär 15 miljarder om året i budgetunderskottet. Under deras senaste år vid makten var det uppe i 86,3 miljarder. Vi har nu börjat den mödosamma vägen att dra ner budgetunderskottet och har hittills lyckats dra ner det med 23 miljarder, så att det nu är nere i 63 miljarder. Det utmärkande för särskilt moderaterna är att de över huvud taget inte vill ta något ansvar för vad som hände under de borgerliga åren. Man måste numera ställa frågan: Bohman — fanns han? Denna totala minnesbrist tar sig uttryck i att moderaternas motion om den ekonomiska politiken talar om tiden före 1976 och om tiden efter 1982, men nämner inte med ett ord de sex åren däremellan. De har plötsligt försvunnit ur den svenska historien. Men jag får lov att säga att det nya rekordet i brist på konsekvens har slagits av Gullan Lindblad här i dag. För någon timme sedan stod hon i talarstolen och frågade arbetsmarknadsministern om man inte kunde få mer pengar för att bygga en bro över Glafsfjorden i hennes län. Och vad gör hon nu? Jo, nu beskärmar hon sig i största allmänhet över att staten spenderar för mycket pengar. Gullan Lindblad är ett levande bevis för att moderaterna totalt saknar trovärdighet i svensk politik.
Herr talman! Självfallet är man intresserad av näringsliv och arbetsmarknad om man sitter i riksdagen. Man kan inte vara okänslig för vad som händer i ens eget län, Bo Södersten. Om Bo Södersten hade lyssnat hade han hört att jag sade att det självfallet i dessa krisdrabbade län är nödvändigt med vissa arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder under lång tid framåt. Men vad vi måste sikta till är att få ett näringsliv som fungerar och därmed en arbetsmarknad som ger fler jobb. De här två sakerna handlar inte om inkonsekvens, Bo Södersten, utan helt enkelt om att vara realistisk. Vi förtiger inte att budgetunderskottet ökade. Men vi kan också konstatera att budgetunderskottet, som i årets budget sägs ligga på 63,5 miljarder, är ungefär lika stort som det har varit. Den s.k. minskningen av budgetunderskottet förklaras med att man fått viss tidigare inbetalning av sociala avgifter. Det finns andra budgettekniska finesser, men framför allt är det som resultat av stora skattehöjningar som vi temporärt fått ökade inkomster. Det är ju detta som gjort det hela. Obalansen i ekonomin kvarstår dock. Man behöver inte vara professor i nationalekonomi för att begripa det. Man kan läsa innantill.

Herr talman! Tore Nilsson har mot bakgrund av uppgifter han anför rörande situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran frågat mig om den svenska regeringen överväger att omedelbart genom sanktioner isolera Khomeini samt genom förslag i internationella fora verka för att få ett slut på de ohyggliga förhållandena i landet. Främjande av de mänskliga rättigheterna och kritik av allvarliga brott mot dessa är sedan länge en viktig del av svensk utrikespolitik. Arbetet omfattar bl.a. utveckling av internationella normer på området och bevakning av förhållandena i olika länder. I detta sammanhang vill jag bl.a. peka på den konvention mot tortyr som nyligen antagits av FN:s generalförsamling. Sverige var initiativtagaren till konventionen och har aktivt deltagit i utarbetandet och genomdrivandet av denna. Tore Nilsson berör i sin interpellation frågan om sanktioner mot Iran, och jag förmodar att han därvid avser sanktioner på handelsområdet. På denna punkt kan erinras om Sveriges principiella inställning att införa handelssanktioner mot andra länder endast då FN:s säkerhetsråd beslutat härom. Något sådant beslut föreligger inte i vad gäller Iran. Endast ett beslut av säkerhetsrådet kan upphäva de åtaganden om en fri handel som Sverige och andra länder har iklätt sig genom sin anslutning till GATT. Det finns därför ingen grund för den svenska regeringen att vidta åtgärder för att begränsa den svensk-iranska handeln. FN:s generalsekreteterare framlade under 1984 en rapport om MR situationen i Iran för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. I rapporten berördes bl.a. summariska och godtyckliga avrättningar och fängslanden utan rättegång. Vi har från svensk sida i anföranden såväl inför kommissionen som i FN:s råd för ekonomiska och sociala frågor och i FN:s generalförsamling hänvisat till denna rapport. Vidare kan nämnas att ordföranden i kommissionen, på begäran av dess medlemmar, utsett en särskild representant under 1984 med uppgift att granska situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och rapportera till kommissionen i denna fråga. Rapporten kommer att föreläggas kommissionen vid dess årliga möte i Geheve som f. ö. inleds i dag. Vi har för svensk del i anförandena i ECOSOC och i FN:s generalförsamling välkomnat beslutet att utse denne särskilde representant och avvaktar nu rapporten. Låt mig till sist slå fast att den svenska regeringen även fortsättningsvis med kraft kommer att verka för att de mänskliga rättigheterna fullt ut respekteras. Vi kommer att hävda den traditionella svenska inställningen i dessa frågor i bilaterala kontakter, i internationella fora och på sätt som i övrigt befinns lämpliga.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men jag är inte nöjd med det. Jag inser det meningslösa i att här föra någon längre debatt i frågan. Om jag direkt skall kommentera svaret, vill jag säga att det andas en stor belåtenhet över det som Sverige och den svenska regeringen har gjort och ett slags självberöm över att Sverige är initiativtagare till den konvention som här omtalas och aktivt har deltagit i utarbetandet och genomdrivandet av denna. Sedan talas det om det omöjliga i att just nu vidta sanktioner i vad gäller handeln. Jag skall kommentera detta litet senare. Vidare omtalas en rapport. Jag tycker att det avsnittet i svaret andas en viss kyla eller torrhet. Det står: ”I rapporten berördes bl.a. summariska och godtyckliga avrättningar och fängslanden utan rättegång.” Man får ett intryck av att den svenska regeringen inte vet så mycket om vad som händer, men det är helt orimligt att så skulle vara fallet, när så många av oss vanliga svenskar har reda på så mycket. Det är ganska anmärkningsvärt att det i stort sett är tyst i Sverige om det som sker i Iran. Officiellt sägs det sällan någonting. Massmedia tycks inte heller veta mycket, om man jämför med de rapporter och uppgifter som kommer från andra länder där det råder olidliga förhållanden. Det finns många olika organisationer i landet som ofta talar högljutt till förmån för de mänskliga rättigheterna och som rapporterar om brott och kränkningar mot dem, tortyr och liknande. De organisationerna tycker jag i detta sammanhang är mycket tysta. Jag vill säga att det i dag finns rapporter som är tillgängliga och som förmodligen också är kända på UD. Jag har här en rapport som är baserad på fångars berättelser om tortyr i Iran — det är en skakande skildring. Bilderna av offentliga hängningar måste vara kända i Sverige liksom de är kända överallt i världen. Bilder av hur tortyr utförs är heller ingenting som är hemligt. Det talas om att människor har blivit avrättade. Jag kan tala om att det finns massor med uppgifter, med fotografier, namn och adress, om människor som har likviderats, ofta efter grym tortyr. Jag tycker för min del att jag har stark anledning att betvivla att Sveriges engagemang är så djupt och allvarligt som utrikesministern säger och som det borde vara. Jag vill än en gång peka på att de grymheter som den islamiska republikens regim är känd för är så allvarliga att de borde vara anledning för Sverige att tala tydligare. Jag skall inte räkna upp mer av dem nu, men det står en del i min interpellation, och det finns ju möjlighet att få tag på rapporterna om man tvivlar på dem. För min del är jag alldeles övertygad om att det här är bland det allra ohyggligaste som händer i världen. Sedan kommer jag till att Sverige har handel med Iran, vilket främjar regimen, dess grymheter och dess krigföring. Det är klart att utrikesministern har rätt då han säger att då det gäller ensidiga bojkottåtgärder på den internationella handelns område är Sverige bundet av sina åtaganden i allmänna tulloch handelsavtalet, så länge inte ett beslut om handelssanktion föreligger i FN:s säkerhetsråd. Jag vill dock understryka att steget är långt från att vara bunden att inte vidta ekonomiska sanktioner till att kraftigt utöka en sådan export som hjälper en kriminell regim att fortsätta ett krig och att fortsätta att existera. Det är ett mycket långt steg. Det här kriget drabbar ju med olycka och ekonomisk ruin inte bara det land det gäller och dess motståndare, utan det är också ett hot mot världsfreden, som mycket allvarligt borde beaktas av oss i Sverige. Jag känner en inre tyst förtvivlan över att det inte tycks vara möjligt att vårt land och vår regering talar tydligare i detta sammanhang. Då det gäller Sveriges handel måste man förvånas över det beslut som har fattats om oljeimporten från Iran. Detsamma gäller handeln med fordon. Från Sverige exporteras i dag vägfordon i mycket stor utsträckning. År 1980 var värdet av denna export ca 1 milj.kr. och under tiden januari — september 1984 hela 1,5 miljarder kronor. Man kan fråga: Behövs de svenska fordonen för vanlig trafik? Det är mycket anmärkningsvärt att Iran skulle behöva dessa vägfordon, om man betänker att det civila transportväsendet fungerar i så ringa grad, att människorna dagligen måste köa även för basmatvaror — som inte alltid räcker till alla — och att det för en privatperson är mycket svårt att uppbringa även enkla reservdelar. Det förmodas att de svenska fordonen används i kriget. Vi borde därför överväga att upphöra med denna export, om vi nu talar så starkt och tydligt mot grymheterna och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Iran. Det är min förhoppning att svaret djupast ändå uttrycker en vilja att göra mera. Jag hoppas också att det, trots vår anslutning till vissa internationella avtal som kan verka hindrande, skall vara möjligt för Sverige att överväga kraftigare åtgärder i syfte att få slut på det nuvarande tillståndet i Iran.

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att Tore Nilsson finner att det svar som jag nyss har lämnat visar en vilja att från svensk sida göra mer för att stödja de människor vilkas rättigheter kan bli kränkta i olika avseenden. Tore Nilsson har nämnt såväl tortyr som dödsstraff. Bådadera förekommer -— det vet vi. När det gäller tortyr har vi som initiativtagare lyckats att i FN få igenom en konvention som, om den tillämpas av de FN-anslutna staterna, skall medge att inspektion på platsen kan ske vid påstådda fall av tortyr. Vi hoppas att de länder som anklagas för en sådan behandling av sina fångar också låter FN:s inspektion verkställas. Om de vägrar att göra det, har de onekligen ådragit sig starka misstankar att vara skyldiga till det för vilket de anklagas. Vi arbetar också mot dödsstraffet, generellt. Vi har, tillsammans med andra stater, i Europarådet lyckats få dödsstraffet avskaffat i alla länder i Europa utom Turkiet. Vi hoppas att det så småningom skall ske också där. Vi har även tagit upp saken i Förenta nationerna. Jag tror att Sverige under de senaste åren hårdare än de flesta andra länder har drivit frågan om att få bort det grymma och brutala dödsstraffet. Det är min avsikt att vi skall resa frågan också vid den konferens om mänskliga rättigheter som inom ramen för ESK-processen äger rum i Ottawa senare i år. Både på den västliga och på den östliga sidan tillämpas ju det grymma dödsstraffet. Det är självklart att vi vänder oss också mot dödsstraffets tillämpning i Iran. Tore Nilsson tycker att sådana här generella insatser inte är tillräckliga. Vi bör enligt honom ingripa också i de enskilda fallen. Det försöker vi göra, genom hänvändelser och genom att ta upp frågan i bilaterala kontakter. Det är inte riktigt att påstå att det är tyst i Sverige. De brott mot mänskliga rättigheter som förekommit i Iran har belysts också här. Tore Nilsson gav själv exempel på att det finns åtskilligt material till belysning av dem. Det är inte heller riktigt att säga att de organisationer som i andra fall så träget brukar arbeta mot kränkning av mänskliga rättigheter skulle vara tysta när det gäller Iran. Vi har sedan länge ett samarbete med Amnesty International, som är den främsta organisationen för att tillvarata politiska fångars rättigheter. Vi har också ett nära samarbete med Internationella röda korset, som vi vill skall få bättre arbetsmöjligheter i fånglägren. När det slutligen gäller frågan om handeln är det riktigt att vi inte har en handelsbojkott mot Iran. Vi har som bekant inte heller någon handelsbojkott mot Sydafrika, trots att vi så intensivt avskyr det sätt på vilket regimen där behandlar den svarta befolkningen. Vad vi har i Sverige är ett eget investeringsförbud. Det är också riktigt att handeln med Iran har ökat under senare tid, beroende på att det i Sverige är företagen själva som får avgöra med vilka företag i andra länder de vill handla. Som krigförande land är Iran en stor mottagare av varor. Det är ingenting ovanligt och nytt att handeln ökar när det gäller ett land som befinner sig i krig och behöver olika importerade varor. Men det kan inte rimligtvis ses som något som helst accepterande av kränkning av mänskliga rättigheter att svenska företag får driva sin handel, enligt internationella regler om en liberal tillämpning av handeln, också i Iran och att de över huvud taget får välja var de vill verka. Jag tror inte att det finns någon skiljaktig uppfattning mellan Tore Nilsson och regeringen i fråga om betydelsen av att värna de mänskliga rättigheterna. Möjligen har vi använt olika uttrycksmedel, och möjligen har jag varit tvungen att hänvisa till de begränsningar för svensk handlingsfrihet som finns. Men det vore värdefullt om alla som iakttar oss hade klart för sig att vårt intresse för värnande av mänskliga rättigheter är lika stort vilket land det än gäller.

Herr talman! Jag vill anknyta till frågan om handeln. Vi har i det sammanhanget också handeln med olja. Man kan inte säga att det där bara är privata intressen och privata företag som är med i bilden. Också Sveriges import av olja från Iran ökade stadigt tills den avbröts på grund av att bombningarna började. Men det finns nu uppgifter om att ganska stora affärer är på gång. Sedan vill jag säga att jag tycker att utrikesministern glider undan och talar om länder i allmänhet. Jag vet mycket väl att det finns många länder där de mänskliga rättigheterna kränks och tortyr förekommer, men det var min önskan att vi i dag skulle särskilt diskutera förhållandena i Iran. Jag har här en uppgift om att Teheranregeringen har erkänt sig skyldig till 5 000 avrättningar. Amnesty International säger emellertid att de flesta avrättningar sker i hemlighet. Mycket pålitliga källor anser att antalet avrättningar uppgår till över 40 000. Man beräknar att det finns ca 120 000 politiska fångar i Iran. Det är oerhört allvarliga siffror. Dessutom är mängder av människor flyktingar och befinner sig utanför Iran. Det skulle enligt utrikesministern inte vara tyst i Sverige om dessa förhållanden. Men utrikesministern måste väl medge att det jämfört med det land som utrikesministern nyss nämnde, nämligen Sydafrika, är oerhört sällan vi hör någonting om förhållandena i Khomeinis land. Jag tror inte att vi skall nöja oss med detta, utan det är angeläget att uppmärksamma de problem som föreligger just i Iran. Det material jag har och som utrikesministern refererade till är inte något som jag har fått från i första hand svenska källor, från UD eller från annat svenskt håll. Materialet kommer från organisationer som arbetar med dessa frågor i vårt land och i Europa. Jag finner oerhört sällan att sådant material offentliggörs för en större publik. Jag har också det intrycket att just förhållandena i Iran trots allt har kommit i skymundan i massmedia. Jag påstår inte att det inte talas om vad som händer i Iran, men i förhållande till de ohyggligheter som försiggår där så tycker jag att det är tyst. Den uppfattningen kan jag inte ta tillbaka. Jag betvivlar inte utrikesministerns egen uppgift att detta gäller saker som vi vänder oss emot och som vi bör vända oss emot. Med tanke på det krig som pågår och de förhållanden som råder och som jag delvis skildrat i texten i min interpellation anser jag att det borde vara möjligt att överväga om man med starkare påtryckningar kan göra någonting. Det finns ingenting som kan störta regeringen i Iran utom ekonomiska åtgärder och att tillflödena utifrån upphör. Utan tvivel har en förkrossande majoritet av det iranska folket den uppfattningen. Det är inte ett parti eller någon stor grupp som stöder det som sker där, utan det är så att det iranska folket lider och hoppas att det skall bli ett slut på de nuvarande förhållandena. Jag vill uppmana utrikesministern att överväga möjligheterna att i internationella fora, t.ex. FN, ännu kraftigare betona att det måste till sådana insatser som gör att förhållandena i Iran ändras.

Herr talman! Pär Granstedt har ställt följande tre frågor om mitt besök i Vietnam: 1. Vilka uppgifter beträffande påstådd giftgasanvändning i Kampuchea kunde utrikesministern inhämta under sitt besök i Vietnam? 2. På vad sätt klargjordes i samband med besöket Sveriges inställning till Vietnams ockupation av och krigföring i Kampuchea, dess kränkning av Thailands territorium och situationen beträffande mänskliga rättigheter i landet? 3. Hur bedömer utrikesministern risken för att utrikesministerns besök i Vietnam inom och utom landet kan uppfattas som ett stöd för dess politik? Margaretha af Ugglas har ställt följande tre frågor till mig om de politiska förhållandena i Vietnam: 1. Hur bedömer utrikesministern utsikterna för en demokratisk utveckling i Vietnam? 2. När kommer ett tillbakadragande av de vietnamesiska trupperna i Kampuchea att ske? 3. När kommer det svenska biståndet till Vietnam att avvecklas? Jag besvarar dessa interpellationer i ett sammanhang. Under mitt nyligen avslutade besök i Vietnam hade jag tillfälle att med premiärminister Pham Van Dong, med utrikesminister Nquyen Co Thach och med andra vietnameser i ledande ställning beröra bl.a. de frågor som interpellanterna har ställt. Situationen i Kampuchea och Vietnams engagemang i konflikten kring detta land ägnades stor uppmärksamhet. Det är min slutsats att positionerna i konflikten är låsta. Vietnam å sin sida hävdar att säkerhetspolitiska överväganden visavi Kina och de röda khmererna i koalitionen Demokratiska Kampuchea ännu för år framåt gör det omöjligt för Vietnam att helt dra tillbaka sina trupper från Kampuchea. Jag fick även tillfälle i Bangkok att med Thailands utrikesminister Siddhi Savetsila beröra ASEAN-staternas inställning. Regeringarna i dessa länder, dvs. Brunei, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore och Thailand, hävdar att ett tillbakadragande av de vietnamesiska trupperna från Kampuchea är en förutsättning för att skapa ett fritt, neutralt och icke-allierat Kampuchea. Att minska spänningen mellan Kina och Vietnam är också av avgörande betydelse för att finna en lösning i Kampucheafrågan. Det är således med beklagande jag kan konstatera att det f. n. inte tycks finnas några tecken på att parterna i konflikten på allvar skulle närma sig varandra. Jag vill också inför kammaren understryka att jag i både Hanoi och Bangkok redovisat den kända svenska positionen i Kampucheakonflikten innebärande att alla främmande trupper måste dras tillbaka från Kampuchea och att Sverige helt sluter upp bakom den Kampuchearesolution som antogs av FN:s generalförsamling i höstas. Någon risk för missuppfattningar kring den svenska positionen föreligger inte. Besök i de två huvudstäderna kan inte tolkas som ett stöd enbart för Vietnams politik. Den fråga som Pär Granstedt ställt bör väl också ses mot den bakgrunden att den dåvarande tvåpartiregeringen 1982 bjöd Vietnams utrikesminister till Sverige. Ett lands inre utveckling är alltid vanskligt för en utomstående att bedöma. Besöket i Vietnam gav emellertid tillfällen att beröra frågor om landets ekonomiska och sociala utveckling samt frågor om mänskliga frioch rättigheter. Då berördes inte bara den svenska synen på mänskliga frioch rättigheter i allmänhet, exempelvis dödsstraffets användning, utan även namngivna samvetsfångar och familjeåterföreningsprogrammet diskuterades. Uppgifter om påstådd giftanvändning i Kampuchea har förnekats av Vietnam och andra inblandade i konflikten. Jag vill dock erinra om att en svensk expert ingått i den expertgrupp i frågan om påstådd användning av kemiska vapen i Afghanistan, Kampuchea och Laos som 1980-1982 opererade under ett FN-mandat. Analysresultaten från svenska laboratorier av prover som togs i samband med missionen har redovisats för FN:s generalsekreterare. Expertgruppen konstaterade i sina slutsatser att man i de flesta fallinte hade kunnat finna direkta eller indirekta bevis för att kemiska vapen skulle ha använts. Man kunde dock inte bortse från starka indicier på att i vissa fall giftiga ämnen kommit till användning. Det bör tillfogas att expertgruppen också observerade att omöjligheten att kort tid efter påstådd användning kunna besöka aktuella områden allvarligt försvårade utredningens genomförande. Jag vill för egen del instämmma i beklagandet att några av frågan berörda FN-medlemmar, däribland Vietnam, inte var villiga att samarbeta med expertgruppen. Beträffande biståndet till Vietnam vill jag säga att jag vid flera tillfällen i riksdagen har kommenterat detta. Det svenska biståndet präglas av långsiktighet, vilket stadfästs av riksdagen vid upprepade tillfällen. Det skall inte användas som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Syftet med utvecklingssamarbetet är att bistå fattiga länder och människor. Vietnam är ett av världens fattigaste länder, krigshärjat mer än flertalet länder och vid upprepade tillfällen drabbat av förödande naturkatastrofer. Sverige har i avtal med Vietnam förbundit sig att bistå landet genom att satsa på pappersproduktion, förbättrad hälsovård och leverans av insatsvaror för jordbruk och industri. Regeringen finner det angeläget med ett fortsatt stöd till Vietnam. I årets budgetproposition föreslås, i enlighet med SIDA:s förslag, en medelsram om 300 milj.kr., vilket innebär en minskning av detta bistånd. De stora projekten är slutförda och är nu i drift. På sikt bör gåvobiståndet i ökande omfattning kunna kompletteras med kommersiella förbindelser.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag tror — och det gäller väldigt många — att vi utvecklade en stark sympati för Vietnam och för det vietnamesiska folket i samband med Vietnams krigföring mot USA, när USA uppträdde som angripare i Indokina. Även om vi kanske inte alltid sympatiserade med det inrikespolitiska systemet i dåvarande Nordvietnam — eller gör det med systemet i nuvarande Vietnam — kunde vi konstatera att det förmodligen inte var värre än i många andra u-länder och att man måste ha en betydande förståelse för de svårigheter som en stat som är angripen av en stormakt upplever. Den här sympatin — som jag tror att de allra flesta i det här landet kände — kom också till uttryck i Sveriges officiella politik, i form av humanitärt bistånd till Nordvietnam och i form av politiskt stöd för såväl Nordvietnams som PRR:s sak i konflikten. Mot den bakgrunden var det också naturligt — när segern var nådd, när USA hade lämnat Vietnam och Vietnam blev en enad och självständig stat — att ett intimt samarbete fortsatte mellan Sverige och Vietnam, i syfte att hjälpa Vietnam att komma över de skador som kriget hade gett och återuppbygga landet och skapa förutsättningar för välstånd. Det var också ett gott politiskt samarbete mellan Sverige och Vietnam. Själv hade jag tillfälle att besöka Vietnam 1978, i samband med att vår dåvarande utrikesminister Karin Söder var i landet på ett officiellt besök. När så Vietnam invaderade Kampuchea blev nog många upprörda. På principiella grunder kan vi aldrig godta att ett land angriper ett annat — oavsett motiven. Men även om vi på principiella grunder tog avstånd från Vietnams invasion i Kampuchea, fanns det samtidigt ett visst mått av förståelse för den invasionen. Avskyn för Pol Pot-regimen, som var en av de allra vidrigaste regimer som vi kanske skådat i något land, kunde tjäna som ett slags motiv för Vietnam att ingripa för att befria det kampucheanska folket från denna fruktansvärda terrorregim. Vi skulle alltså kunnat ha förståelse för denna invasion — under förutsättning av ett någorlunda snabbt tillbakadragande av trupperna, under förutsättning av att Vietnam så snart som möjligt hade överlåtit åt det kampucheanska folket att ordna sina egna angelägenheter. Men med tiden har bilden av Vietnams roll i Kampuchea förändrats. Det var inte fråga om någon tillfällig insats för att undanröja en särskilt vidrig regim och skapa möjligheter för en mer demokratisk utveckling. I stället blev det en långsiktig och massiv militär insats. Man tillsatte en quislingregering, Heng Samrin-regeringen, som kan hålla sig kvar vid makten i Kampuchea endast med stöd av de vietnamesiska bajonetterna. Insatsen förvandlades till en långvarig och blodig krigföring mot en inhemsk befrielserörelse, en krigföring som, liksom de flesta krig, framför allt gått ut över civilbefolkningen. En lång rad rapporter tyder också på att man t.o.m. använder giftgas — jag skall återkomma till det. Krigföringen inkluderar också kränkningar av grannlandet Thailands gränser. Vietnam har alltså gett sig in på en maktpolitik i Indokina av värsta sort. Man kan säga att Vietnam har fått sitt eget Vietnamkrig, där Vietnam iklätt sig den roll som USA tidigare hade i Indokina. Den fråga som vi måste ställa oss — när vi ser den här händelseutvecklingen i Indokina och Kampuchea — är: Hur långt skall vårt tålamod sträcka sig? Hur länge skall den goodwill som Vietnam skapade under kriget mot USA få tjäna som ursäkt? När kommer vi till det läge där vi måste bedöma Vietnams utrikespolitik efter samma kriterier som vi bedömer alla andra staters utrikespolitik, där vi fördömer ett övergrepp från Vietnams sida mot ett annat folk precis lika hårt som vi fördömer varje annat övergrepp från någon stat mot en annat stat? Enligt min uppfattning har vi för länge sedan passerat den gränsen. När man tar del av utrikesministerns svar får man intryck av att den svenska regeringen inte har kommit dithän än. De formuleringar som finns i detta svar är ofta mjuka och undanglidande. Konflikten i Kampuchea skildras i väsentlig grad som en konflikt mellan Vietnam och andra ASEAN-stater. Utrikesministern konstaterar med beklagande ”att det f.n. inte tycks finnas några tecken på att parterna i konflikten på allvar skulle närma sig varandra”. Därmed förbiser utrikesministern att det grundläggande i denna konflikt är att Vietnam har angripit Kampuchea och med våld håller landet under kontroll. Det är alltså inte konflikten mellan Vietnam och andra ASEAN-stater som är det primära, utan det primära är Vietnams övergrepp mot Kampucheas folk. När utrikesministern skall skildra den svenska inställningen talar han om ”den kända svenska positionen i Kampucheakonflikten innebärande att alla främmande trupper måste dras tillbaka från Kampuchea”. Det är naturligtvis riktigt och bra. Men vilka andra främmande styrkor än de vietnamesiska åsyftas? Man får intrycket att detta är en konflikt där diverse stater har främmande trupper på Kampucheas mark och att alla är ungefär lika stora bovar i dramat. Varför säger inte utrikesministern rent ut att Vietnam måste dra tillbaka sina trupper från Kampuchea, att Vietnam måste upphöra att ockupera Kampuchea och att Vietnam måste sluta med sin krigföring mot den befrielserörelse som finns i Kampuchea? Också resonemanget om att ett slags balans skulle ha uppstått genom att utrikesministern besöker såväl Hanoi, Vietnams huvudstad, som Bangkok, Thailands huvudstad, ger ett intryck av att regeringen ser det här som en konflikt mellan ett antal stater och alltså bortser från att den förfördelade parten är Kampucheas folk. Utrikesministern gjorde ju inte något besök hos befrielserörelsen i Kampuchea. Därmed kvarstår naturligtvis risken för att detta besök kommer att uppfattas som ett stöd för Vietnam och Vietnams utrikespolitik. Nu ursäktar sig utrikesministern med att den dåvarande tvåpartiregeringen 1982 bjöd Vietnams utrikesminister till Sverige. I och för sig kan vi kanske nu, 1985, i ljuset av de erfarenheter vi har fått av Vietnams politik i Kampuchea, ifrågasätta klokskapen i att bjuda in Vietnams utrikesminister för tre år sedan. Men detta faktum kan aldrig fungera som ursäkt för att Sveriges utrikesminister, efter det att Vietnam har fortsatt sin ockupation av och krigföring i Kampuchea i ytterligare tre år, åker till Vietnam och på det sättet markerar den svenska vänskapen med och det svenska stödet för Vietnam. När utrikesministern kommenterar situationen i Vietnam med avseende på mänskliga rättigheter är också formuleringarna svaga, vill jag påstå. ”Besöket i Vietnam gav —-- tillfällen att beröra frågor om landets ekonomiska och sociala utveckling samt frågor om mänskliga frioch rättigheter.

Jag hoppas att detta är fråga om övliga diplomatiska formuleringar och att de fördömanden som inte framgick av detta svar ändå framgick av utrikesministerns inlägg i Vietnam. När det gäller frågan om giftanvändning säger utrikesministern: ”Uppgifter om påstådd giftanvändning i Kampuchea har förnekats av Vietnam och andra inblandade i konflikten.” Att Vietnamn skulle förneka användningen av gift i Kampuchea förvånar kanske ingen. Betydligt intressantare är naturligtvis vilka andra inblandade i konflikten som också har förnekat detta. Är det Heng Samrin-regimen är det klart att det inte är mer än vad vi väntar oss — att den skall vara ett eko av vad som sägs i Hanoi. En andra inblandad i konflikten är rimligen Demokratiska Kampuchea, befrielsefronten. Är det den som har förnekat giftanvändning? En fråga kvarstår: Vilka andra inblandade i konflikten än Vietnam och Vietnams quislingregim i Kampuchea har förnekat giftanvändningen? Den redovisning som ges i svaret, baserat på uppgifter från den arbetsgrupp som sysslar med de här frågorna, bestyrker att det finns mycket goda skäl att hysa misstankar om att det faktiskt används gift i krigföringen i Kampuchea. Enbart det faktum att Vietnam inte har varit berett att samarbeta med den här expertgruppen visar att Vietnam med mycket stor sannolikhet har något att dölja, dvs. att giftiga ämnen faktiskt används. Men den slutsatsen drar inte utrikesministern i sitt svar. Det enda han säger är att han vill instämma i beklagandet, och det tycker jag också är att uttrycka sig mycket svagt. Det svenska biståndet har i och för sig diskuterats för inte så länge sedan här i kammaren, men eftersom det berörs i svaret med anledning av Margaretha af Ugglas interpellation vill också jag göra en liten reflexion. Från centerns sida håller vi med om att biståndet skall vara långsiktigt. Vi håller med om att man inte skall använda biståndet som påtryckningsmedel i akuta situationer. Men därifrån till att dra slutsatsen att det är helt i sin ordning att Sverige år efter år med ett massivt biståndsprogram stöder ett land som bedriver angreppskrig i ett grannland, tycker jag är att gå för långt åt det andra hållet. Det är helt klart att ett bistånd av den omfattning det här är fråga om, nu uppgår det till 300 miljoner, det har varit mer tidigare, under tidens lopp blir ett stöd också för Vietnams möjligheter att föra krig. Det är också helt klart att det faktum att Vietnam håller 100 000-150 000 man i Kampuchea skapar ett biståndsbehov, vilket vi alltså är beredda att försöka klara. Det svenska biståndet är inte heller bara fråga om konkreta projekt, typ Bai Bang, utan här ingår också, som nogsamt har uppmärksammats, rent stöd till Vietnams handelsbalans. Det måste vara rimligt, när viser den typ av utrikespolitik som Vietnam för, att vi också successivt avvecklar det svenska biståndet. Vi har inte från centerns sida krävt att vi drastiskt skall lämna allt med en gång och därmed göra tidigare svenska biståndsinsatser bortkastade. Men det är rimligt att vi successivt avvecklar det svenska biståndet, att vi avslutar de åtaganden vi har tagit på oss i Vietnam och ser till att vi inte, så länge som Vietnam fortsätter sitt angreppskrig i Kampuchea, går in i några ytterligare projekt som skulle kunna innebära fortsatt långsiktigt stöd. Sammanfattningsvis, herr talman, tycker jag att det är på tiden att vi bedömer Vietnams utrikespolitik med samma måttstock som vi bedömer andra länders utrikespolitik.

Detta var en viktig grund för vårt stöd åt Vietnam. Nu är det Vietnam som uppträder som stormakt och som vill pressa sin vilja på ett mindre och svagare grannfolk. Då måste vårt fördömande vara lika klart och entydigt som på den tiden när vi fördömde USA:s stormaktspolitik, när USA med våld ville pressa sin vilja på ett svagare folk, nämligen det indokinesiska.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att helt kort instämma i den slutsats som Pär Granstedt avslutade sitt anförande med. Den var — och jag tycker att det är mycket riktigt sagt — att det är hög tid att vi i Sverige bedömer Vietnams politik på samma sätt som vi bedömer andra nationers. Sedan, herr talman, ber jag att få tacka utrikesministern för svaren på mina frågor, som är ställda med anledning av utrikesmininsterns uppmärksammade resa till Hanoi. Resan har sammanfallit i tiden, dels med sexårsjubiléet av Vietnams invasion i Kampuchea, dels med en vietnamesisk storoffensiv mot motståndsrörelserna i Kampuchea. De vietnamesiska ockupationstrupperna har med stöd av artilleri och stridsvagnar från Sovjetunionen gått till attack mot flyktingläger invid den thailändska gränsen. Åter har hundratusentals människor tvingats fly till Thailand. Åter har kvinnor och barn i lägren kommit i skottlinjen, skadats och dödats. Mödosamt uppbyggda flyktingläger—- uppbyggda med bl.a. svenska biståndsmedel — ödeläggs. Vietnam, som mottar 1 miljon kr. om dagen i svenskt bistånd, raderar ut svenska humanitära biståndsinsatser i ett grannland. Sedan utrikesministern kom hem från sin resa har hemligstämpeln hävts på en SIDA-rapport som berättar om tvångsarbete och omänskliga levnadsförhållanden för tusentals kvinnor som arbetar i skogen i anslutning till Bai Bang-projekten. Rykten om dessa missförhållanden förekom redan 1982, men avfärdades då av regeringen. Utrikesminister Bodström sade följande i riksdagen den 9 december 1982: ”Det finns ingenting annat än lösa uppgifter. Vi har försökt kontrollera dessa uppgifter, men vi har inte fått dem styrkta. Och utan att ha styrkta anklagelser finns det heller inget skäl att fälla en dom. Det är alldeles klart vilken Sveriges inställning är till tvångsarbete. Vi har skrivit under ILO-konventionen om detta, och vi följer den. Vi påtalar också när det föreligger skäl att utgå från att tvångsarbete existerar. Vi skulle göra det även beträffande Vietnam, om vi hade några bevis för detta. Men de besked som vi har fått från arbetsledningen, från projektledningen och från vår ambassad styrker inte de påståenden som talarna här i kammaren har gjort.” Mot denna bakgrund är det naturligt att många svenskar gärna vill veta vilka besked utrikesministern fick i Hanoi. När kommer den vietnamesiska ockupationen av Kampuchea att upphöra? Hur ser utsikterna ut för en demokratisk utveckling i Vietnam? Kommer förhållandena i skogen att förbättras? Utrikesministerns svar till mig är magert, för att inte säga dystert. Regimen i Hanoi tycks inte ha givit utrikesministern något hopp om ett snart tillbakadragande av de vietnamesiska trupperna. Lidandet i Kampuchea kommer uppenbarligen att fortsätta. Beträffande min fråga om utsikterna för en demokratisk utveckling i Vietnam tycks utrikesministern inte vilja ha någon åsikt om. Läget är vanskligt att bedöma, säger han, och jag förstår det. I den bild som avtecknar sig av den kommunistiska diktaturen — med dödsdomar mot oliktänkande, presscensur och interneringsläger — är säkert ljusglimtarna få. Jag utgår ändå ifrån, herr talman, att frågan om demokrati och mänskliga rättigheter var ett centralt avsnitt i utrikesministerns överläggningar i Hanoi. Med den hemligstämplade SIDA-rapporten i bagaget var det en nödvändig uppgift för utrikesministern att kräva förändrade och förbättrade levnadsförhållanden för arbetskraften i skogen. Min raka fråga till utrikesministern är: Vad var reaktionen i Hanoi? När kan den typ av livstids tvångsarbete under omänskliga förhållanden som praktiseras i skogen tänkas upphöra? Det som gör denna fråga så allvarlig också för oss svenskar är ju att dessa arma 17 000 kvinnor skickats till skogen på grund av Bai Bang-projektet. De är där för att avverka skog till Bai Bang! Sveriges största biståndsprojekt genom tiderna med en kostnad på 2 miljarder kronor har som sidoeffekt lett till detta tvångsarbete. Detta är upprörande och borde vara ett oacceptabelt förhållande för alla demokratiska partier representerade i Sveriges riksdag. Återigen ställer jag frågan: Vilket besked fick utrikesministern i Hanoi? Herr talman! Vietnambiståndet väcker en rad principiella frågor. De viktigaste är följande: Bör Sverige fortsätta att ge ett omfattande bistånd till ett land som håller en annan nation ockuperad med hjälp av omfattande truppstyrkor och som för ett skoningslöst krig gentemot de rörelser som söker befria det egna landet? I detta krig har flyktingläger attackerats och kvinnor och barn drivits på förnyad flykt. Flyktingsituationen på gränsen mellan Kampuchea och Thailand är en av de svåraste i världen. Det parti jag företräder i riksdagen svarar nej på den frågan. Sverige bör inte ge ett omfattande bistånd till ett land som för angreppskrig och ockuperar ett grannland i strid med folkrätten. Den andra frågan aktualiserades hösten 1982, förtegs och har nu återigen förts fram i ljuset genom offentliggörandet av SIDA-rapporten om arbetsförhållandena i skogen. Skall svenska biståndspengar få användas i projekt som direkt eller indirekt leder till att de mänskliga rättigheterna kränks? Svaret på den frågan borde självfallet vara nej. Utrikesministern hänvisar nu som tidigare till långsiktigheten i biståndspolitiken och till att biståndet inte får användas som utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Detta låter bra men tål knappast närmare analys. Vad saken gäller är ju att vi i vårt bistånd skall stå på de fattigas och förtrycktas sida, att vi skall främja de fattiga människornas levnadsvillkor, att vi skall bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i världen. Vårt Vietnambistånd svarar inte mot dessa krav. Sverige har en skyldighet att också i sin biståndspolitik upprätthålla respekten för internationella regler till skydd för mänskliga rättigheter, till skydd för nationers självbestämmande, till skydd mot tvångsarbete. Det är på sin plats att fråga utrikesministern om det är hans uppfattning att långsiktigheten i biståndet går före allt annat. Skall tyranniska regimer som kränker mänskliga rättigheter kunna påräkna svenskt bistånd i all oändlighet bara socialdemokratin får råda? Skall mottagarländer när det gäller svenskt bistånd kunna angripa och invadera sina grannar utan att detta föranleder en omprövning av Sveriges bistånd? Skall svenskt bistånd användas i projekt som är förknippade med tvångsarbete för den fattiga befolkningen?

Herr talman! Såväl Pär Granstedt som Margaretha af Ugglas måste veta att Sverige har ställt sig på den sida i Förenta nationerna som kräver att alla främmande trupper skall bort ur Kampuchea. Alla främmande trupper, står det i FN-resolutionen, även om det nu i första hand riktar sig mot Vietnam. Men det kravet står vi bakom tillsammans med 100 andra nationer, av vilka f.ö. endast en mindre del är demokratier. Dessa länder kräver att den vietnamesiska ockupationen av Kampuchea skall ersättas av ett system där människorna fritt får välja sin egen styrelseform och sin egen regering, samtidigt som flertalet av dem inte själva förfogar över detta. Men det är ju bra att dessa länder har denna positiva önskan för Kampucheas folk, om också inte alltid för sina egna. Låt mig göra fullkomligt klart att det inte finns någonting som försvarar Vietnams fortsatta närvaro i Kampuchea. Den förklaring som har avgivits från Vietnams sida — att man drev bort Pol Pot — är en förklaring, men det är ändå inte ett försvar för att gripa till våld. Vad vi också brukar säga är att Pol Pot-regimen dödade minst 600 000 människor, kanske upp emot två miljoner. En tredjedel av Kampucheas befolkning massakrerades vid en vansinnig jakt på intellektuella. Till slut lär det ha återstått 100 folkskollärare i detta land sedan denna orimliga klappjakt hade upphört. Detta kunde Förenta nationerna inte förhindra. Vietnameserna menar dock att det har satts stopp för klappjakten. Om detta har gjorts ser jag ändå inget skäl till att vietnameserna skall motsätta sig FN:s resolution att lämna Kampuchea. Jag har framfört detta, inte bara i FN utan också vid samtal med Vietnams utrikesminister och med dess premiärminister. Jag har då fått svaret att Vietnam skall dra sig tillbaka när man känner sig säker på att Pol Pot-regimen inte skall återvända till sin tidigare grymma hantering. FN-ståndpunkten är dock att Vietnam ovillkorligt skall dra sig tillbaka. Vi får alla hoppas att Pol Pot-regimen har fått ett nytt sinnelag och att Pol Pot inte återvänder till det blodiga hantverk som han utövade för ett tiotal år sedan. Därmed är också sagt att kemisk krigföring självfallet är förkastlig. Men den är inte lättare att bevisa i dessa delar än vad den har varit i kriget mellan Iran och Irak, där det som bekant också har gjorts försök att fastställa att kemisk krigföring bedrivits. Om man vänder sig mot kriget i Kampuchea har man därmed självfallet också vänt sig mot varje form av kemisk krigföring. Under den gångna veckan har FN:s generalsekreterare besökt såväl Thailand som Hanoi. Det är således inte omotiverat att avlägga besök i båda dessa huvudstäder, eftersom dessa två stater är dominerande på den halvö där de är belägna med Kampuchea och Laos som två småstater däremellan. Jag hoppas att Perez de Cuellar skall lyckas. Vi stöder alltid FN. Jag har framhållit det upprepade gånger, också i de samtal jag haft i Hanoi. Men vietnameserna är misstänksamma mot FN därför att FN inte kunde förhindra kriget mot fransmännen på 1950-talet, eller det krig som därefter följde på 1960 och långt in på 1970-talet. Men ändå är det ett gott tecken att FN:s generalsekreterare är där. Slutresultatet måste bli förhandlingar mellan alla berörda parter. Det har, såvitt jag har förstått, senast uttalats av Prins Sihanouk, som Sverige har haft kontakt med. Påståendet att vi försummat Kampuchea är felaktigt. Vi tog emot Prins Sihanouk i höstas, trots att vi inte erkänt hans regering. Före min resa till Thailand och Vietnam sändes en tjänsteman från utrikesdepartementet till Paris, där Sihanouk befann sig, för att inhämta hans synpunkter. Han uttalade sannerligen ingen otillfredsställelse över att vi försökte hålla denna kontakt. Både Pär Granstedt och Margaretha af Ugglas säger att när vi i Sverige bedömer Vietnams politik, så bör vi göra det på samma sätt som vi bedömer andra nationers politik. Låt oss vara ense om det. Då kanske vi kan komma långt på vägen när det gäller att lösa de problem som här föreligger. Margaretha af Ugglas har också tagit upp frågan om arbetsförhållandena för människorna dels vid Bai Bang, dels i skogen, varifrån virket forslas fram till Bai Bang. Hon säger att detta var en hemligstämplad utredning. Jag vet inte vilken hemligstämpel som var åsatt den. I själva verket är det så att utredningen blev färdig i fredags. En sammanfattning av utredningen levererades några dagar tidigare till åtminstone några tidningar. Det har inte varit någon annan hemligstämpel på den utredningen än att de som verkställer utredningen får genomföra sitt arbete i fred, till dess att de är nöjda med den produkt de skall avlämna. Att det sedan kommit i gång en diskussion tidigare beror på att den här sammanfattningen ändå spreds i någon upplaga. Jag hade faktiskt ett exemplar med mig, och det har överlämnats till vederbörande i Vietnam. Vad denna utredning visar är dåliga arbetsförhållanden — milt sagt — för kvinnor. Kvinnorna där har ett hårt arbete, vilket de haft i alla outvecklade länder. I Sverige var det kvinnor som hade det tyngsta arbetet på byggarbetsplatserna ännu i början av detta århundrade. Så ser det ut i en rad utvecklingsländer, och så ser det ut i Vietnam också. Det var för mig naturligt att säga att dessa arbetsförhållanden måste förbättras. Det är ett arbetarskyddsintresse att så sker. Jag vill påstå att min positiva inställning därvidlag inte är mindre än den som Margaretha af Ugglas har. Arbetsförhållandena måste förbättras också av hänsyn till jämställdheten mellan män och kvinnor, där jag också vill försöka tävla med Margaretha af Ugglas i fråga om ambitioner. Arbetsförhållandena måste förbättras även av ett tredje skäl: för att man skall kunna få ett ekonomiskt utbyte av Bai Bang och av skogsdriften. Bai Bang kan producera mycket mer med den utrustning man har, under förutsättning att arbetskraften är motiverad att verka där, under förutsättning att de anställda får löner som gör att de kan stanna på arbetsplatsen i stället för att ge sig i väg till sina hönsgårdar och risfält. Det kan ske genom att kvinnor får så enkla saker som mensskydd, så att de inte behöver vara borta från arbetet flera dagar varje månad, genom att de får bättre barndaghem, bättre sjukvård och kanske så enkla saker som moskitnät, filtar, bättre kläder och tätare hus att bo i. Jag kan inte förstå hur dessa förhållanden skulle kunna förbättras genom att vi drar in vår hjälp. Vi har i stället visat på de fördelar från allmänmänsklig och ekonomisk synpunkt som uppstår genom vår hjälp. Bai Bang är ett projekt som drivs under stora svårigheter. Det producerar inte desto mindre snart lika mycket papper som alla Vietnams övriga pappersbruk tillsammans. Jag skulle önska att dess utrustning kom upp i svensk-finsk kvalitet, men det skulle fordra att man också använde sin arbetskraft på ett bättre sätt. De andra två projekten är två sjukhus. Nu har jag besökt dem. Jag vill inte vara melodramatisk, men jag vill ändå påpeka att dessa två sjukhus är ungefär som svenska centrallasarett. Där kan man vårda barn som är födda vid 1 kilos vikt, där kan människor överleva efter svåra operationer. De är utbildningsanstalter i all sin enkelhet — om de nu inte har samma standard som Karolinska institutet eller Akademiska sjukhuset. Att minska stödet till dem är sannerligen ingen gärning som befordrar demokratin i Vietnam.

Herr talman! Utrikesministern anser att det vore värdefullt om vi kunde enas om att bedöma Vietnam, dess utrikespolitik och dess politik i fråga om mänskliga rättigheter efter samma måttstock som när det gäller andra länder. Det tycker jag är lovande. Men när jag sedan analyserar vad utrikesministern säger i sin replik har jag en känsla av att vi har en bra bit kvar innan utrikesministern kommer därhän. Intrycket kvarstår att den svenska kritiken mot Vietnams övergrepp mot Kampucheas folk — och också de övergrepp som förekommer mot mänskliga rättigheter inom landet — är ganska lam och pliktskyldig. Vi ställer upp på FN-resolutionen — ja. Men det verkar inte som om vi vore beredda att gå en millimeter utöver den formulering som har förhandlats fram med 100 deltagande nationer i FN. När vi vet litet grand om hur man får fram resolutioner i FN så kan vi konstatera att det sker efter mycket kompromissande och många omformuleringar — det vet utrikesministern säkert bättre än jag. Om en FN-resolution innehåller luddiga och oklara formuleringar av typen att alla främmande trupper skall dras tillbaka från Kampuchea — det kan man ha förståelse för. Men varför den svenske utrikesministern och den svenska regeringen inte kan säga klart och tydligt att det här är fråga om att Vietnam skall dra sig tillbaka från Kampuchea — det är mindre lätt att förstå. Sedan är det anmärkningsvärt att när utrikesministern noterar den uppslutning som finns bakom denna FN-resolution, så ägnar han sig samtidigt åt att försöka förta verkan av FN-resolutionen, att underminera dess politiska tyngd, genom att beskriva den demokratiska tvivelaktigheten hos ett stort antal stater som ställer upp bakom resolutionen. Han ironiserar över att dessa stater vill ha demokrati i Kampuchea men inte i sina egna länder. O.K. — visst kan vi diskutera demokratin i många stater i världen. Men att ta upp den argumentationen i det här sammanhanget ger onekligen ett intryck av att utrikesministern är ute efter att försöka försvaga den politiska innebörden i den här FN-resolutionen. Det tycker jag alltså är litet anmärkningsvärt. Denna typ av reservationer förekommer också när utrikesministern utförligt beskriver Pol Pot-regimens grymhet — en beskrivning som jag i och för sig håller med om — och sedan antyder att om Vietnam drar sig tillbaka så har vi kanske samma grymheter där igen. Det är alltså ett halvhjärtat instämmande i kraven på att Vietnam skall dra sig tillbaka som jag tycker är anmärkningsvärt. Koalitionen Demokratiska Kampuchea är trots allt inte riktigt samma sak som den gamla Pol Pot-regimen. Det finns mer att kommentera, men tiden är ute. Jag vill bara påminna om de frågor angående interpellationssvaret som jag ställde i mitt första inlägg och som jag fortfarande inte har fått något svar på.

Herr talman! Det finns mycket att säga om utrikesministerns historieskrivning runt Kampucheakonflikten. Varför nämner inte utrikesministern att Heng Samrin var en general hos Pol Pot? Varför nämner han inte att Vietnam stödde Pol Pot till en början, och att Vietnam nu har riktat sina attacker framför allt mot de icke-kommunistiska motståndslägren för att försöka krossa dem och därmed bara ha kvar den diskrediterade Pol Pot att peka på inför världsopinionen? Men, herr talman, det som gjorde mig mycket, mycket upprörd var utrikesministerns lama reaktion — jag tycker verkligen den är upprörande — i vad gäller situationen för de 17 000 kvinnorna i skogen. Utrikesministern gjorde sig, anser jag, nästan löjlig genom att nämna en del av de materiella svårigheter, ekonomiska svårigheter, hälsosvårigheter som möter dessa kvinnor. Men, utrikesministern, de här kvinnorna är sända till denna plats på livstidskontrakt. De kan icke lämna skogen annat än genom att fly. Och flyr de, så tas ransoneringskorten ifrån dem, deras familjer drabbas av vedergällning, de kan placeras i interneringsläger. Detta är såvitt jag begriper tvångsarbete, detta är såvitt jag begriper ett uttalat brott mot mänskliga rättigheter. Det sker i anslutning till och inom ramen för ett svenskt biståndsprojekt. Sverige har stött skogen — direkt skogen — med 200 milj.kr. Jag finner inte det rätta ordet här. Men jag vet inte hur många som har observerat att motivet för att man gjort denna undersökning är icke de frågor som vi ställde här i riksdagen 1982, det är icke de upprepade frågor som har ställts om situationen för arbetskraften. Motivet för att man gjort denna undersökning är att det icke kommer tillräckligt med råvara till Bai Bang. Tala om utsugning av arbetskraft! Jag tycker detta är upprörande, och jag är upprörd över utrikesministerns sätt att reagera i denna riksdag. Det kan icke få fortgå opåtalat, det kan icke få fortsätta på detta sätt. Sveriges riksdag kan icke bevilja medel till ett biståndsprojekt som leder till slavarbete för 17 000 kvinnor.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har hänvisat till en debatt 1982 om arbetsförhållandena i skogen. Vid det laget hade vi inte de kunskaper vi nu har, och därför har en utredning utförts — mycket ambitiöst. Den utredningen är nu tillgänglig för alla som vill studera förhållandena. Det är ju ingen tvekan om att vi måste förorda att arbetsförhållandena skall bli sådana — både vid fabriken och i skogen — att människor frivilligt kommer dit, därför att det är bättre där än när det gäller de alternativa arbetsmöjligheter som finns. Jag märkte att en av författarna till den här rapporten — en kvinna som hade levt i området under lång tid och som pekat på de ting som Margaretha af Ugglas kallar triviala — inte desto mindre ansåg dessa saker utomordentligt viktiga för kvinnornas möjligheter att verka på platsen. Men samtidigt sade hon att uttrycken slavarbete eller tvångsarbete inte var motiverade. Det behöver inte jag instämma i. Detta är emellertid utredningens ståndpunkt, som jag nu ändå redovisar här. Och för mig är det klart att människor bör ha ett fritt valt arbete, och det skall de ha genom att det arbete de utför belönas på ett sådant sätt att de frivilligt dras dit, hellre än att ha alternativa sysselsättningar. Detta är klargjort för alla instanser i Vietnam, från folket i pappersbruket och i skogen upp till premiärministern. Alla säger att de förstår det. Jag hoppas också att de gör detta. När det så gäller vad Pär Granstedt säger, nämligen att vi inte har gått en millimeter utöver vad FN-resolutionen innehöll, så vill jag påstå att FN-resolutionen innehåller mycket. Där sägs att alla trupper skall dras tillbaka från Kampuchea. Det är den formulering som använts i åratal, och den användes i mitt svar. Men när jag var i Vietnam sade jag att Vietnams trupper skall dras tillbaka, ovillkorligt, utan att några andra förutsättningar skulle uppfyllas. Sedan är det väl ingen ironi — eller vilket uttryck som nu användes i det om jag uttrycker förhoppningen att Kampuchea, när det blir självständigt, skall vara en demokratisk stat där Pol Pot inte återvänder till den maktutövning som där fanns innan regimen fördrevs. Därmed förnekar jag inte vad Margaretha af Ugglas har påpekat om de allianser som funnits i ett tidigare skede. Jag vill också till Pär Granstedt säga, för att ytterligare besvara hans frågor, att de fångar i Vietnam som är kvar efter inbördeskriget var ett ämne som vi diskuterade utförligt och där jag förordade att fångarna bör friges för att nå en allmän försoning mellan grupperna. De som vill resa till Förenta staterna bör också få göra det. Detta gjordes klart. Förenta staterna bör få tillfälle att söka efter sina försvunna, också om de inte lever, efter de kvarlevor som kan finnas vid ställen där flygplan störtat, osv. Jag tror inte att det finns en militär lösning på denna halvö, utan förhandlingar måste komma till stånd. Det är ju själva FN-principen för att lösa en tvist. I dessa förhandlingar måste först och främst staterna på denna halvö delta. Därför är det inget fel att säga att det är Vietnam och Thailand som har en huvudroll, men Thailand vill också samverka med de övriga ASEAN-staterna. Naturligtvis måste också de stormakter som stöder olika parter i denna konflikt vara med. I och för sig kanske man kan tänka sig att även andra stater deltar, om det är möjligt att åstadkomma en konferens liknande dem som tidigare hållits i Paris och Genéve och där man tidigare åstadkommit lösningar för Vietnam. Frågan om vårt bistånd till Vietnam kommer att prövas med utgångspunkt i behoven där. Den omständigheten att vi ger bistånd till Vietnam minskar inte våra möjligheter att utgöra ett fönster för Vietnam mot den västliga världen, när bara ett fåtal stater numera fortsätter sitt stöd till eller sina kontakter med detta land. Vår politik tjänar humanitära syften i Vietnam, men den tjänar också syftet att skapa fred för flera folk, vilkas lidande under efterkrigstiden är så ohyggliga att de är svåra att beskriva.
Herr talman! Först någon kommentar till debatten om arbetsförhållandena i skogen i anslutning till Bai Bang. Jag vill gärna säga att jag instämmer i Margaretha af Ugglas kritik. Jag tyckte att utrikesministern tog väl lätt på det hela och verkar fortsätta att göra det. Utrikesministern talar om att han har förordat att anställda skall få bättre arbetsförhållanden. Även om utrikesministern är en person som inger respekt i Hanoi, kanske man inte kan utgå från att en radikal förändring sker bara därför att den svenska utrikesministern förordar detta. Vad som krävs här är helt enkelt att Sverige sätter godtagbara arbetsförhållanden för dem som arbetar i skogen som ett villkor för fortsatt svenskt stöd. Från centerns sida har vi också sagt detta. Det skall träffas ett nytt tvåårsavtal i maj. Vi för vår del anser att godtagbara arbetsförhållanden för personalen måste vara ett absolut villkor för att Sverige skall gå med på ett sådant avtal. Jag vill konkret fråga utrikesministern: Är utrikesministern beredd att ställa upp på detta krav: inget nytt avtal om inte arbetsförhållandena blir rimliga, så att vi kan acceptera dem? Jag tycker fortfarande att det sätt som den svenska regeringen och utrikesministern har att tala om Vietnams problem, Vietnams krigföring i Kampuchea osv. präglas av försiktighet och vaga och mjuka formuleringar. Man ”förordar” när det gäller mänskliga rättigheter, man ”beklagar” när det gäller Vietnams angrepp på Kampuchea, man ”berör” problem rörande mänskliga rättigheter, osv., i diskussionerna i Vietnam.

Ambitionen att vi skall vara ett fönster mot västvärlden för Vietnam tycker jag var mycket lovvärd på 1970-talet, när vi ännu inte hade sett hur Vietnam utvecklade sig till en aggressiv regional stormakt i Indokina. Men vi kan inte låta denna ambition tas till intäkt för att inte på ett klart och entydigt sätt säga ifrån och rikta vårt fördömande när Vietnam bedriver övergreppspolitik utåt och inåt.
Herr talman! Pär Granstedt har redan ställt den fråga som jag tänkte ställa till utrikesministern. Utrikesministern uttryckte sig ju så att han ”hoppas” att vietnameserna förstår vad som sagts. Men om de inte förstår det, utrikesministern? Hitintills har ju ingenting tytt på att de har brytt sig om svenska anmaningar. De har varit glada nog över att få 1 milj.kr. om dagen från Sverige. Min gissning är att de uppfattar den fortsatta hjälpen som mycket mer av en legitimering av sitt handlingssätt än utrikesministerns stillsamma protester i Hanoi. Den 11 januari presenterades sammanfattningen om situationen i skogen för SIDA:s styrelse. Den var hemligstämplad av SIDA-chefen. Man ville icke att denna rapport på något sätt skulle komma ut i massmedia och störa utrikesministerns resa. Så skedde heller icke, men där var hemligstämpeln. Jag hoppas att utrikesministern nu är beredd att med en helt annan kraft ta itu med detta och se till att tvångsarbetet i skogen upphör.

Ett nytt avtal skall förhandlas fram, och förhandlingarna börjar i maj månad. Jag tycker att man från svensk sida har arbetat konstruktivt, genom att inte bara föra en ordduell utan även sända dit experter, som lever under en lång tid bland människorna i både skogsprojektet och fabriken och som på grundval härav lägger fram förslag, som sedan kommer att vidarebefordras till Vietnams regering. Låt mig också säga att uppgiften om hemligstämpeln är fullkomligt ofattbar för mig, eftersom utredningen blev färdig i fredags. Jag har varit med i många utredningar på det inrikespolitiska området. Vi använde ingen hemligstämpel, men lät inte olika kapitel ”fara omkring” innan författarna var klara med vad de ville lägga fram för offentligheten. När Pär Granstedt säger att jag använder vaga formuleringar i fråga om Vietnams fälttåg i Kampuchea förstår jag inte vad han menar. Jag säger ju att Vietnam utan villkor skall dra sig tillbaka från Kampuchea. Att jag i det interpellationssvar som ligger till grund för diskussionen här har använt Förenta nationernas resolutionstext må vara en sak. I Vietnam har det inte rått något tvivel om att det är Vietnams trupper som skall bort. Det är mycket tydligt klargjort.

Herr talman! Jag har funnit anledning att lägga mig i denna debatt, som rör dels förhållandena i den ostasiatiska delen av världen, dels det svenska u-landsbiståndet, då speciellt med hänsyn till situationen i Vietnam. Jag vill först bara konstatera följande: Enligt FN-stadgan får ingen stat åberopa inrikespolitiska förhållanden i en annan stat som skäl för att starta krig mot eller ockupation av en annan stat. Jag vet inte om jag skall tolka utrikesministerns förklaring och skildring av de inrikespolitiska förhållandena i Kampuchea — med Pol Pot-regimens övergrepp mot civilbefolkningen — såsom något av en ursäkt för att Vietnam har gått in i, startat ett anfallskrig mot och ockuperat Kampuchea. Jag hoppas att det skall vara klart fastslaget att Vietnams agerande icke är tillåtet enligt FN-stadgan och att Pol Pot-regimens övergrepp inte på något sätt ursäktar det intrång i Kampucheas inre angelägenheter som Vietnam har gjort. Det finns anledning att göra ett par reflexioner beträffande den svenska u-hjälpen och biståndet till Vietnam med hänsyn till vad utrikesministern har svarat på Margareta af Ugglas fråga i just det hänseendet. Som utrikesministern väl känner till har mitt parti och jag själv helhjärtat ställt oss bakom tanken att det är en skyldighet för oss i Sverige att hjälpa de fattiga och nödlidande människorna i u-länderna. Vi har varit politiskt pådrivande då det gällt att öka den svenska u-hjälpen, och vi har envetet slagit vakt om enprocentsmålet, även under de år då vi i Sverige haft bekymmer med bytesbalans, budgetunderskott och ekonomin i stort. Trots att föret i detta ekonomiska klimat varit trögt för u-hjälpen, har vi fortsatt med vår opinionsbildning och hävdat att det är en skyldighet för hela svenska folket att hjälpa de fattigaste människorna. Tyvärr har vår u-hjälp till Vietnam de senaste åren alltmer blivit en belastning när det gäller svenska folkets vilja att stödja de fattiga människorna i u-länderna. Sedan mer än fem år tillbaka för Vietnam ett anfallskrig i Kampuchea, och det finns många politiska och militära tecken på att Vietnam som ett slutmål har upprättandet av en stat som innehåller det gamla Franska Indokina, dvs. det nuvarande Vietnam, Kampuchea och Laos. I Laos känner man redan nu mycket starkt trycket av att de här ambitionerna finns. Det är en känsla som finns i hela denna del av Asien. Som utrikesministern själv konstaterade finns det inga säkra indikationer på att Vietnam inom överskådlig tid tänker lämna Kampuchea. Utrikesministern uttryckte saken så, att läget är fastlåst. Att Vietnam för krig i Kampuchea är naturligtvis ett helt galet förhållande. Direkt efter det att Vietnam fått fred med USA och USA lämnat landet anfaller man ett grannland och startar ett långt utnötningskrig, när Vietnams folk verkligen skulle ha varit i behov av att samla resurserna och bygga upp landet igen efter de förödande krigen. Detta var ju också det bärande skälet för att Sverige skulle gå in med hjälpen till Vietnam. Vietnam blev s.k. programland och ett av de största mottagarländerna för vår u-hjälp. Jag kommer nu in på frågan om under vilka förhållanden vi kan lämna vår u-hjälp. När man lämnar hjälp till ett krigförande land — och Vietnam är ett krigförande land — är det svårt att värja sig mot anklagelserna att den hjälpen bidrar till att höja krigspotentialen. Det finns också rapporter som talar om att t.ex. sjukvårdsutrustning som levererats till Vietnam återfunnits hos de stridande styrkorna i Kampuchea, och det är ostridigt att insatser som avlastar den civila sektorn, vilket u-hjälpen gör, också bidrar till att ett krigförande land — Vietnam i det här fallet — kan göra en större militär insats. Krigsoperationerna minskar också den svenska hjälpinsatsens effektivitet, som är en viktig del vid bedömningen av vår u-landshjälp. Materiel på lastfartyg som varit avsedd för pappersbruket Bai Bang och som det varit bråttom med att få fram har legat kvar på redden och inte kunnat lossas, därför att den direkta krigshjälpen från Sovjetunionen måste få förtur. Det är också ett känt faktum att det har varit svårt att få fram råvaran till Bai Bang. Jag skall återkomma till det problemet senare, men jag vill påpeka att även sådan råvara som avverkats och varit tillgänglig för avtransport inte har kunnat hämtas på grund av bristen på fordon. Detta hänger naturligtvis i sin tur ihop med att Vietnam måste satsa större delen av sin transportkapacitet på de militära operationerna i Kampuchea. Så har vi Bai Bang-projektet i stort. Pappersbruket är nu färdigbyggt, men har ändå bara en kapacitet på ca 3096. Till en del beror detta på att anläggningen fortfarande är under intrimning, men den viktigaste anledningen är att det saknas råvara till pappersbruket, vilket ju är ett problem som kvarstår även efter intrimningen. Trots varningar innan projektet definitivt startades gjordes aldrig någon riktig inventering av tillgången på skog på transportavstånd från Bai Bang. Man gjorde bara något slags skönstaxering, och vietnameserna försäkrade att skogen skulle räcka till. Det gör den nu inte, och min första fråga till utrikesministern är denna: Fick utrikesministern under sitt besök i Vietnam någon orientering eller försäkran från landets regering som vittnade om att man var besluten att trygga råvaruförsörjningen till pappersbruket? Bai Bang är ju ett väldigt projekt, med avancerad skogsvård och byggande av vägar så att det blir möjligt att transportera virket, och här räcker det naturligtvis inte enbart med den svenska u-hjälpen, om den nu skulle fortsätta. Vietnameserna måste själva ta ansvaret för projektet och driva det i ett längre perspektiv. Det finns också andra kriterier för vår u-hjälp. Vi är ju i Sverige känsliga då det gäller kränkningar av de mänskliga frioch rättigheterna. Frågan har berörts tidigare i debatten, men jag vill understryka hur allvarligt vi i folkpartiet ser på just detta då vi bedömer hjälpen till Vietnam. Rapporten om förhållandena för skogsarbetarna, som till övervägande del är kvinnor, är något av en chockrapport. Jag deltog i en debatt i samma ämne för drygt ett år sedan efter det att det hade kommit uppgifter om tvångsarbete i samband med Bai Bang-projektet, och då förnekade utrikesministern att det fanns några säkra uppgifter om att det verkligen förekom sådant tvångsarbete. Jag hoppas att utrikesministern i dag är beredd att här från talarstolen säga att uppgifterna i den nu aktuella rapporten talar om att det är ett tvångsarbete som förekommer och att det inte bara är dåliga arbetsförhållanden som skall kritiseras i detta sammanhang utan i första hand brotten mot den mänskliga frioch rättigheterna. Det finns naturligtvis en mänsklig aspekt i detta, och frågan inställer sig: Kan Sverige verkligen fortsätta att stödja ett objekt där människor hanteras på detta sätt? Den andra aspekten är naturligtvis att skogsarbetarna på grund av de undermåliga förhållandena inte kan prestera de resultat som behövs för att pappersbruket skall kunna försörjas med skogsråvara. De är tvångsmässigt ditkommenderade, de är inte motiverade. Rymningarna är ett utslag av att det verkligen står till på det sättet. Om det vore fråga om dåliga arbetsförhållanden skulle man försöka komma till rätta med det problemet på annat sätt — man rymmer inte. Om man är tvångskommenderad och inte ser någon möjlighet att stå ut med förhållandena, då rymmer man. Då är man slavarbetare, och man utsätts också för repressalier för att man rymmer. Jag är naturligtvis intresserad av om utrikesministern i samband med sitt besök i Hanoi hade någon dialog med de vietnamesiska värdarna om dessa förhållanden just ur den synpunkten att det gäller de mänskliga frioch rättigheterna. Om utrikesministern konstaterar att slavarbete förekommer i samband med ett svenskt u-landsprojekt, förutsätter jag att det är en svensk angelägenhet. Det fanns faktiskt någon medlem av regeringen som bestred att så var fallet för ett år sedan. Jag tror inte att den svenska opinionen nöjer sig med att vifta bort detta problem så lättvindigt. Jag summerar: Vietnam har startat ett anfallskrig i Kampuchea. Det går inte att kontrollera att den svenska u-hjälpen inte används också i krigsinsatsen. Kriget är ett hinder för att vår u-hjälp skall nå fram till de mål som uppställts. Vietnam bryter mot de mänskliga frioch rättigheterna i samband med vårt biståndsprojekt. Anser inte utrikesministern att det är dags att tala klarspråk och säga att det nu också är dags för Sverige att avbryta u-landsbiståndet till Vietnam? Det kan göras i ett par års perspektiv utan att insatserna för den skull behöver gå helt förlorade.

Herr talman! Också jag har några synpunkter när det gäller Vietnam och kanske då i synnerhet på den borgerliga kampanj som nu pågår, en kampanj som naturligtvis bedrivits av moderaterna under många år. Nu har moderaterna fått hjälp av centern och folkpartiet. Vi närmar oss ju valet i september i år, och det är klart att ett fattigt u-land då kan vara ett lämpligt slagträ i en svensk valdebatt. Kanske det kan ge en del röster. Försöka duger! Jag vill först som en kommentar till Pär Granstedts tredje fråga i hans interpellation säga följande. I september förra året besöktes Vietnam, Vinh Phu och Bai Bang, av en delegation från riksdagens utrikesutskott. Det var en officiell delegation på inte så låg nivå. Delegationen leddes av centerpartisten Sture Korpås. Mig veterligt har Pär Granstedt som medlem av utrikesutskottet inte protesterat och inte heller ifrågasatt om detta, inom och utom landet, kunde uppfattas som ett stöd för Vietnams politik. Det får väl vara någon måtta på Pär Granstedts politiska opportunism! Riksdagsdelegationer ledda av talmannen åker till olika länder. Men inte skall det väl uppfattas som ett stöd för den politik som det eller det landets regim för. Om man åker till Tjeckoslovakien nu i mars menar väl inte Pär Granstedt att det skall uppfattas som ett stöd för Husakregimens åsidosättande av de mänskliga frioch rättigheterna — för att ta ett exempel. Jag skall kommentera detta med Kampuchea. Antingen är de herrar och den dam som talat i den här debatten okunniga om det verkliga förhållandet när det gäller Vietnams närvaro i Kampuchea eller också vet de hur det förhåller sig men saknar politiskt kurage att gå upp och säga sin mening. Det är ändå så, att Pol Pot-regimen — och detta är dokumenterade fakta, Rune Ångström — under ett års tid med militärens hjälp slog mot vietnamesiskt område. Representanter för den vietnamesiska regeringen åkte världen runt under ett års tid och vädjade om stöd för att få till stånd fredliga förhandlingar mellan Pol Pot och Vietnam. Då var det inte många som ställde upp. Men efter ett år slog vietnamesiska trupper till och gick in i Kampuchea. Detta gjorde de i enlighet med en stadga som fastslagits av FN — nämligen självförsvarsrätten, enligt vilken ett angripet land också har rätt att gå in i angriparlandet. Fortfarande finns vietnamesiska trupper kvar i Kampuchea —- det är riktigt. FN-stadgan om självförsvarsrätten ger inte ett land rätt att ha kvar sina trupper på en annan stats territorium. Jag vill här klart deklarera att det nationella oberoendet skall försvaras till varje pris — oavsett vilken regim, vilket system som bryter mot denna stadga. Jag vill också här i talarstolen deklarera att även jag anser att Vietnam skall dra sig ur Kampuchea så fort som möjligt och att det kampucheanska folket självt skall bestämma över sitt land. Det är helt klart. Men vad är realitet i dag? Vad avslöjades 1979, efter det att vietnamesiska trupper hade gått in i Kampuchea? Jo, man avslöjade något av det mest grymma som någonsin har förekommit. Det visade sig nämligen, herr utrikesminister, att inte 600 000 kampucheaner utan snarare 2-3 miljoner hade avlidit under Pol Pots skräckväldesregim. Antingen svalt man ihjäl eller också klubbades man ihjäl. Jag upprepar att det rörde sig om 2-3 miljoner människor. De som fortfarande var vid liv var så svaga att de knappast kunde stå på sina egna ben — på grund av ett ohyggligt slavarbete. Pol Pot och ett tusental anhängare som han fick med sig placerade sig uppe vid den thailändska gränsen och fortsatte att slå mot det svaga Kampuchea, där ingen kampuchean var förmögen att försvara sig. Om man skulle följa den ståndaktige Rune Ångström, följa Margaretha af Ugglas och Pär Granstedt, skulle vietnameserna självfallet ha lämnat kampucheanerna i sticket och låtit Pot Pot komma tillbaka och kanske ta livet av de övriga människorna i Kampuchea. Men vi måste också se på dessa bakomliggande faktorer — vi får inte blunda för dem. Det tar lång tid för ett folk som utsatts för en sådan oerhört grym regim att resa sig. Vad har då hänt sedan? Jo, Kina började med Thailands hjälp att förse Pol Pot och hans anhang med vapen och förnödenheter — de är mycket väl rustade tack vare Kina. Jag tror säkert att Vietnams trupper kunde dras tillbaka från Kampuchea i morgon dag. Men ställ då upp på en sak — att Pol Pot inte får något som helst inflytande på Kampucheas fortsatta liv och existens! Ställ också krav på Kina att Kina skall upphöra med att förse Pol Pot med vapen och förnödenheter! Då kan detta problem lösas. Vad innebär det om vietnameserna drar sig tillbaka i morgon utan denna garanti för att Pol Pot för tid och evighet är eliminerad från varje inflytande i Kampuchea? Jo, vi kommer att få en enorm flyktingström. Jag är övertygad om att merparten av Kampucheas befolkning kommer att fly från Kampuchea, om man inte ger människorna garanti för att Pol Pot är borta ur bilden. Det är bara sex år sedan de upplevde detta skräckvälde. De kommer att fly till Vietnam, Thailand och alla andra länder runt omkring som de har möjlighet att fly till. De är fortfarande skräckslagna inför denne Pol Pot, och de kan inte heller förstå att Sihanouk, som ändå var en symbol för Kampuchea och det kampucheanska folket, har gått i koalition med Pol Pot. De frågar: Hur kan det vara möjligt att denne Sihanouk, vår symbol, gjort så? Jag säger detta utan att försvara Vietnams närvaro i Kampuchea — men vi måste också se till realiteterna. Det gäller att lösa problemet, men hindret är Pol Pot och Kinas stöd till honom. Ställ krav på Pol Pot och Kina, så kommer det kampucheanska folket att ganska snart få bestämma över sitt eget öde. Vi måste ge garantier att bödeln inte kommer tillbaka. Jag skall också, herr talman, gå in på biståndet till Vietnam. Men först vill jag säga: Det bör återigen nämnas att Vietnam är ett av världens fattigaste länder. För knappt tio år sedan avslutades ett av de mest brutala krigen. USA hade för avsikt att bomba Vietnam tillbaka till stenåldersnivå. Detta lyckades inte riktigt. Det bör kanske påminnas om att moderaterna då också stödde USA. USA tvingades att ge sig i väg från Vietnam, men än i dag lider det vietnamesiska folket oerhört svårt av USA:s härjningar. USA:s enorma giftspridningar skördar fortfarande offer. Många barn som föds i Vietnam i dag är oerhört missbildade på grund av USA:s giftkrig. Splitterbomberna och trampminorna orsakar fortfarande dagligen många vietnamesers död. De finns bl.a. kvar överallt på åkrarna. USA utlovade vid krigsslutet att betala ett skadestånd på några miljarder för den förödelse som man åstadkom i detta fattiga land. Till dags dato har USA inte betalat ett enda öre av detta utlovade skadestånd. Vad säger Pär Granstedt om det? Till Margaretha af Ugglas tänker jag inte ställa den frågan. Tvärtom har USA infört ekonomisk bojkott mot Vietnam. USA dominerar det internationella nyhetsmediet och bedriver en systematisk förtalskampanj mot Vietnam. Visst är fattigdomen skriande i Vietnam, Margaretha af Ugglas. Visst regnar det in i de enkla palmhyddorna, som är bostaden för majoriteten av befolkningen i Vietnam. Visst måste skolbarnen delta i undervisningen utan skolmateriel och i primitiva lokaler. Men varje pojke och flicka i Vietnam får ändock lära sig läsa och skriva. I vilket annat u-land, i hur många av våra övriga programländer för svenskt bistånd, sker detta? Borde inte detta, Pär Granstedt, Margaretha af Ugglas och Rune Ångström, resultera i att ni arbetade för att biståndet till Vietnam skulle öka? Borde inte bl.a. Katarina Larssons utmärkta rapport om förhållandena i Vinh Phu och Bai Bang när det gäller kvinnorna resultera i att hennes förslag om sociala åtgärder också blev era förslag? Utrikesministern har nämnt dessa förslag. Det är enkla ting, men de saknas i detta ett av världens fattigaste u-länder. Det skulle inte kosta oss så väldigt mycket att se till att dessa arbetares sociala förhållanden förbättrades och att de fick dessa enkla materiella ting.

Hälsovården når praktiskt taget alla, och barnadödlighetssiffrorna närmar sig nivåerna i de utvecklade länderna. I Vietnam finns det ingen hierarki av eliter som exploaterar de vanliga människorna och vräker sig i lyxckonsumtion, medan stora delar av befolkningen lever under omänskliga förhållanden. I alla dessa avseenden är resultaten imponerande. Nu finns det i rapporten påståenden om att det skulle förekomma någon form av tvångsarbete. Det är inte Katarina Larsson eller den andre författaren som säger detta, utan det framgår av den intervju som de här två representanterna har gjort med bl.a. arbeterskorna i Vietnam. Det finns inte klart dokumenterat i rapporten att det skulle vara fråga om tvångsarbete. Det finns ingen tvångsarbetslag i Vietnam. Däremot finns det en lag som säger att man måste ta anvisat arbete. Är det så märkvärdigt att man har en sådan lag i Vietnam, som är så oerhört fattigt? Det är ett nödens tvång. Men om det på något sätt skulle visa sig att påståendena är riktiga, utgår jag ifrån att man till de vietnamesiska centrala myndigheterna påtalar detta och också ser till att de tar itu med de lokala organen, som förvisso bryter mot en vietnamesisk lag. Jag och mitt parti skall bidra till det, om dessa påståenden i rapporten kan bevisas. Men de är inte bevisade, Margaretha af Ugglas. Margaretha af Ugglas bör försöka hålla sig litet till sanningen också och inte misstolka uppgifter. Jag tycker att det är tragiskt att de två författarna till en, som jag tycker, bra rapport skall behandlas på det sätt som de nu behandlas av moderaternas Margaretha af Ugglas. Jag tycker det är skamligt, Margaretha af Ugglas. Margaretha af Ugglas borde be de här två författarna om ursäkt. Jag menar alltså att biståndet till Vietnam skall ökas. Jag är överens med utrikesministern. Det är den bästa garantin för att öka demokratin, förbättra arbetsförhållandena osv. Jag nämnde att utrikesutskottet hade en officiell delegation i Vietnam i september. Här står två representanter i talarstolen, Rune Ångström och Margaretha af Ugglas, som deltog i utrikesutskottets resa, vilken omfattade besök i fyra länder: Sri Lanka, Thailand, Vietnam och Malaysia. Rune Ångström och Margaretha af Ugglas hade unika tillfällen, herr talman, att besöka Vietnam, träffa den högsta ledningen och direkt inför den högsta ledningen ta upp alla anklagelser som Margaretha af Ugglas och Rune Ångström framför. Men det gjorde de inte. De ville inte åka till Vietnam, vad det nu kan bero på. De ville inte åka till Bai Bang och träffa alla de svenska experterna, som jag lärde mig oerhört mycket av, som var oerhört fina representanter för vårt land i Vietnam. Det var en mycket stor besvikelse för de svenska experterna. Var finns moderaterna, som har gastat och skrikit i så många år, som hittat på och blåst under propagandan? Var är de? De skulle vara här nu så att vi fick tala med dem. Nej, Rune Ångström föredrog att åka till Malaysia. Där, Rune Ångström, förtrycker de väl inga mänskliga frioch rättigheter, eller hur? Det är väl ett högtstående demokratiskt land? Rune Ångström har så många frågor och påståenden om Vietnam. Varför tog han inte chansen och åkte dit? Varför? Kom uppi talarstolen och berätta det — det skall bli intressant att få höra. Hade Rune Ångström aldrig varit i Malaysia och var tvungen att åka dit? Vad Malaysia har med svenskt bistånd att göra begriper jag inte. Däremot är Vietnam i allra högsta grad aktuellt i det avseendet. Herr talman! Med det här vill jag säga att det även i Vietnam görs fel och misstag, måhända också övergrepp. Sådana förhållanden tänker jag och mitt parti alltid påtala. Jag gjorde det när jag var i Vietnam och träffade premiärminister Pham Van Dong och utrikesminister Nguyen Co Thach. Jag sade mitt hjärtas mening och tog upp flera av dessa påståenden som surrar omkring här.

De tamilska teplockerskorna på Sri Lanka är nära nog livegna, Margaretha af Ugglas. Om det hör man inte ett ljud. Det är en ”öronbedövande tystnad” bland de tre borgerliga partiernas representanter. Sexton miljoner små barn i Indien tvingas ut i oerhört hårt arbete 10-15 timmar per dag. Indien är också ett programland. Det är dock tyst från de tre borgerliga representanterna också i den frågan — dödstyst. Kvinnor i Bangladesh sitter inlåsta i sina plåtskjul under dagen, Margaretha af Ugglas. De har berövats allt mänskligt värde. Många tvingas ut i prostitution för att över huvud taget kunna försörja sig. Man hör inte ett ljud om dem heller! Det skedde enorma massakrer i Kenya förra året, och jag ställde frågor om den saken till Margaretha af Ugglas i biståndsdebatten i maj förra året. Hon har ännu inte svarat på frågorna. Vad har Margaretha af Ugglas gjort i det fallet? Troligtvis sköts 1 000 människor ihjäl av de kenyanska myndigheternas säkerhetstrupper. Jag har inte hört Margaretha af Ugglas säga något om det. Oberoende av detta kommer vi i vårt parti att vara konsekventa i alla de fall där vi kan påvisa att man bryter mot de mänskliga frioch rättigheterna. Jag vill nu göra min sista kommentar. Herr talman, jag ber om ursäkt för att jag talar länge, men det är inte så ofta jag är i talarstolen. Jag vill ta upp biståndet till Vietnam en gång till.

Vad tror ni att det skulle få för konsekvenser i säkerhetspolitiskt avseende? Tror ni verkligen att det skulle minska den säkerhetspolitiska spänningen i det området? Nej, det skulle öka den betydligt. Är det det ni vill? Jag tycker att ni bör begrunda också den frågeställningen — den är inte oväsentlig.
Herr talman! Att Bertil Måbrink håller ett brandtal till försvar för Vietnam, dess inrikespolitik, dess utrikespolitik, ja, hela dess politik, är väl ungefär vad man hade väntat sig. Jag vet inte om jag skall uppta kammarens tid med någon mera detaljerad kritik av hans inlägg — jag tror inte att det är särskilt meningsfullt. Jag vill bara på en enda punkt göra ett påpekande, och det gäller utrikesutskottets besök. Jag vill framhålla att det är en avsevärd skillnad mellan ett studiebesök från ett svenskt riksdagsutskott och ett officiellt besök av Sveriges utrikesminister. Ett officiellt utrikesministerbesök är en symbolhandling av stor betydelse. Däremot är det självklart att utrikesutskottet måste ha möjlighet att på platsen orientera sig om förhållandena it.ex. Bai Bang. Jag ser inte det som en symbolåtgärd av samma typ som det officiella besök som utrikesministern här gjorde. Det svenska utrikesdepartementet har möjlighet att vara närvarande i Vietnam på många sätt utan att det tar formen av ett officiellt utrikesministerbesök. Utrikesdepartementet har alltså samma möjligheter som utrikesutskottet att informera sig om förhållandena i Vietnam genom personbesök utan att det behöver få den officiella karaktär det nu fick.
Herr talman! Jag gratulerar Bertil Måbrink till ett fint framträdande i känd kommunistisk stil: rätt blir orätt, sanning blir lögn. Han högtidlighåller väl därmed sin utnämning till vice ordförande i vpk, vilken jag ber kammaren notera. Jag tycker illa om att bli beskylld för att tala osanning. På SIDA:s styrelsesammanträde fick vi veta att kvinnorna i skogen befinner sig där på livstidskontrakt och inte har någon möjlighet att lämna den utan att fly, och flyr de drabbas de och deras familjer av repressalier. Så illa är det inte i Bai Bang, Bertil Måbrink — där är det faktiskt årskontrakt, och de råkar inte så illa ut. Bertil Måbrink talade om Vietnams fattigdom. Den stora tragiken för Vietnams folk efter kriget är att regimen i Hanoi valt krigets och isoleringens väg. Det bästa sättet för Vietnams folk att få det bättre vore om regimen i Hanoi ändrade sin politik, valde fredens väg och demobiliserade sin armé på en miljon — kanske en del av armésoldaterna skulle kunna ta ett välavlönat arbete uppe i skogen i närheten av Bai Bang!
Herr talman! Jag tycker att det är ganska fantastiskt att Bertil Måbrink kan ge den fråga vi i dag debatterar den dimensionen att det är en rent valtaktisk fråga. När vi drar fram de ohyggliga förhållanden som arbetarna i Bai Bang och i skogsarbeten i anslutning till Bai Bang lever under tror Bertil Måbrink att det är en valtaktisk fråga! Bertil Måbrink berättade att Vietnam varit utsatt för angrepp och provokationer från Kampuchea innan Vietnam gjorde sitt intåg i landet. Den historieskrivningen följer ett gammalt känt mönster från andra diktaturer: Först åberoper man provokationer och inblandning i det egna landets angelägenheter, och sedan slår man till och går till angrepp. Det är inget nytt. Bertil Måbrink finner en stimulans till ökat svenskt bistånd när han läser denna rapport. Det behövs tydligen inte särskilt mycket för att stimulera Bertil Måbrink till insatser. Jag tycker att den här rapporten i stället borde ha stämt Bertil Måbrink till eftertanke och väckt avsky för att sådana förhållanden behöver och kan existera i ett svenskt biståndsprojekt. Bertil Måbrink säger också att rapporten inte heller innehåller några bevis om tvångsarbete. Bertil Måbrink: Läs rapporten! Jag uppmanar honom än en gång: Läs rapporten en gång till och kom tillbaka och påstå att det inte förekommer någon form av tvångsarbete! Jag väntar också på att utrikesministern skall svara på min direkta fråga: Är detta inte att karakterisera som tvångsarbete? Sedan säger Bertil Måbrink att Margaretha af Ugglas, jag själv och flera andra i utrikesutskottet valde att åka till Malaysia i stället för till Vietnam och Bai Bang. Detta berodde på en arbetsfördelning inom utrikesutskottet som var uppgjord i förväg. Jag kan berätta för Bertil Måbrink att vi också i Malaysia kom i kontakt med detta problem. Vi tillbringade i det närmaste en hel dag för att ta itu med de problem som just hörde ihop med Vietnams ingrepp i Kampuchea. Det gällde de båtflyktingar som fanns där, och vad dessa båtflyktingar kunde säga om förhållandena i Vietnam stämmer med den här rapporten.
Herr talman! De här tre representanternas inlägg talar för sig själva. Det är en gammal debatteknik som ni använder om kommunistisk stil, osv. Jag ställde flera konkreta frågor till er, och jag gjorde det inte bara för att jag själv är intresserad utan därför att jag tror att även andra är intresserade. Hur pass äkta är ert engagemang för de mänskliga frioch rättigheterna? Det var detta jag ville ha fram, och jag tog ju upp exempel. Svara på var ni står i dessa frågor. Ni är väl inte okunniga om Indien, Sri Lanka, Kenya, Bangladesh, osv. Menar ni att det råder demokrati fullt ut i dessa länder? Menar ni att det inte pågår några som helst brott mot de mänskliga frioch rättigheterna? Menar ni att kvinnan i dessa länder är jämställd med mannen, osv.? Ni måste svara på frågorna och inte använda 30-talsklyschor. De biter inte på mig, jag imponeras inte av dem. Sedan vill jag bara säga till er att det verkar som om ni borde läsa rapporten bättre. Jag litar mer på de två författarna till denna rapport och vad de sedan har sagt i intervjuer än vad jag litar på er tre.
Herr talman! Bertil Måbrink som är så intelligent ser inte den fina distinktionen. Jag håller med honom att det visst förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter och oacceptabla och olidliga förhållanden i många av de länder som mottar svenskt bistånd och i många andra länder i världen. Jag håller med honom om att vi måste arbeta oförtrutet och försöka göra vad vi kan. Men det som är så speciellt i detta fall är att det här förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter inom och i direkt anslutning till ett svenskt biståndsprojekt. Det finns t.o.m. anledning att säga att dessa kvinnor är i skogen just på grund av att Bai Bang finns där, uppbyggt med 2 miljarder svenska kronor. Jag tror i alla fall att Bertil Måbrink i någon mån ser distinktionen. Det är ju också av den nämnda anledningen som vi bär ett så tungt ansvar.
Herr talman! Jag har också fattat att debatten i dag rör sig om vårt biståndsprojekt Bai Bang i Vietnam och den svenska biståndsinsatsen över huvud taget till Vietnam. Det är i anslutning till detta som jag har påtalat förhållandena i skogshuggarlägren. Bertil Måbrink har vid ett tidigare tillfälle anklagat mig för att jag inte har tagit upp t.ex. tamilernas situation i Sri Lanka. Vid det tillfället hade Bertil Måbrink otur. Jag hade bara någon dag tidigare haft inne en artikel om just tamilernas situation i Sri Lanka med aspekten att de mänskliga frioch rättigheterna kränktes. Jag ställer upp på alla de barrikader där det behövs för att värna om de mänskliga frioch rättigheterna, och det tycker jag att Bertil Måbrink inte har anledning att ifrågasätta. Jag vill råda Bertil Måbrink att i en debatt i ett konkret ärende hålla sig till sakfrågan och inte dra in hela världen i den debatten. Det kan man göra i andra sammanhang.
Herr talman! Jag måste fråga var ni står när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna, om ni tar upp dessa i en Vietnamdebatt — och endast i en Vietnamdebatt. År efter år är det detta arma Vietnam som skall klä skott för era inrikespolitiska syften. Till slut måste det vara någon också i detta parlament som försöker ta upp andra aspekter när det gäller Vietnam. Ni bara svartmålar hela landet. Katarina Larsson ställde en fråga i Dagens Eko i fredags — jag hörde programmet när jag satt i bilen. Hon sade: Jag har skrivit om de tamilska kvinnorna, teplockerskorna i Sri Lanka och lämnat över en rapport till Margaretha af Ugglas och till dem som sitter i SIDA:s styrelse. Även pressen har fått rapporten. Men inte ett ord har sagts om dessa kvinnor, som är nära nog livegna. Självfallet skall vi tala om de mänskliga rättigheterna överallt, säger Margaretha af Ugglas. Men gör det då, och var konsekventa! Då måste ni väl också föreslå att biståndet till dessa länder skall minskas, om ni tror att det förbättrar de vietnamesiska kvinnornas sociala situation, de tamilska teplockerskornas situation eller situationen för kvinnorna i Bangladesh. Ni gör kvinnorna i alla dessa länder en otjänst. Säg inte att ni pratar för kvinnorna i dessa länder och för deras svåra situation! Ni pratar mot dem och tänker göra deras situation ännu svårare.

Herr talman! Det var mycket tillfredsställande att utrikesministern i samband med sitt besök i Vietnam tog upp frågan om de mänskliga rättigheterna. Jag vet att regeringen också vid tidigare tillfällen gjort det. Amnesty överlämnade till utrikesministern en lista över samvetsfångar. Jag ser i svaret att han berört de samvetsfångar som varit fängslade i Vietnam. Under det senaste året har ett betydande antal frigivningar av samvetsfångar i Vietnam kommit till stånd. Hela Amnestyrörelsen och inte minst den svenska sektionen uppskattar de insatser som regeringen gjort för frigivning av samvetsfångar och för bevakning av frågan om de mänskliga rättigheterna. Jag vill här bara ytterligare markera betydelsen av att den svenska regeringen fortsätter arbetet med att bevaka dessa frågor. När det gäller frågan om slavarbete noterar jag att Katarina Larsson har avvisat påståendena att något slavarbete förekommer i Vietnam. Men jag bedömer, efter att ha läst delar av hennes rapport och också efter att ha hört henne personligen, att förhållandena är mycket hårda och att de inte är acceptabla när det gäller skogsarbetarna. Det är angeläget att allt görs som är möjligt för att påverka i syfte att åstadkomma en förändring. Vad jag fäster mig vid i hennes rapport och hennes uttalanden är att hon säger att det är möjligt att åstadkomma förändringar till det bättre. Från socialdemokratisk sida har vi tagit avstånd från den vietnamesiska invasionen i Kampuchea, lika väl som från USA:s och Kinas påtryckningar och ekonomiska krigföring mot Vietnam. Isolering av Vietnam, nedskärning och avveckling av bistånd till Vietnam från västvärlden — som krävs också i vad gäller vårt land — ökar Vietnams öststatsberoende och försvårar människornas möjligheter att få en bättre utveckling i Vietnam. Detta öststatsberoende är något som varken vi eller Vietnam önskar. Avgörande för biståndet är mottagarlandets behov — och att det visar förmåga att tillgodogöra sig resurser i en utvecklingsansträngning till förmån för de stora folkgrupperna. Det finns inga belägg för att så inte har skett hittills i Vietnam eller att så inte skulle bli fallet framdeles. Vietnam bör således kunna påräkna ett fortsatt långsiktigt svenskt bistånd av betydande omfattning, vilket även skall kunna öka i likhet med vad som sker när det gäller bistånd till andra länder i motsvarande belägenhet.

Herr talman! Jag vill bara knyta några få reflexioner till den debatt som har förts efter det att interpellanterna har tagit till orda, och jag vill särskilt vända mig till Rune Ångström, som tar upp frågan om Bai Bang och tillförseln av virke. Bai Bang är en anläggning av europeisk kvalitet, byggd med svensk och finsk utrustning, där produktionen är storskalig och inställd på en oavbruten process. Det är troligt att Bai Bang ensamt kan komma att producera lika mycket som alla andra pappersbruk tillsammans i Vietnam. Detta fordrar emellertid att man hushållar med sina tillgångar, att man sköter utrustningen, och framför allt att man ser till att arbetskraften är motiverad att vara kvar i företaget och inte är så dåligt avlönad att människorna ständigt måste ge sig iväg för att sköta sina små jordbruk vid sidan om. Det fordrar också en kontinuerlig tillförsel av virke. Problemet är inte obekant i Sverige, som faktiskt byggt massafabriker i något större utsträckning än vad som svarar mot virkestillgången. Det är bara den skillnaden att vi har en infrastruktur som gör att det är lätt att föra fram virket. Vi arbetar praktiskt i Vietnam. Därför är mycket av vårt arbete nu inriktat på att öka skogstillgångarna. Gran växer inte, men tall planteras i stor utsträckning. Eukalyptus blir förmodligen också en stor tillgång. Över huvud taget gäller det att se till att få fram virke till denna massafabrik, så att man inte kommer tillbaka till den tidigare situationen att kanske behöva importera massa från Europa. Svensk utrikespolitik och biståndspolitik är pragmatisk och inriktad på konkreta åtgärder. Så är det också i det här fallet. Vi vill se till att det blir bättre arbetsförhållanden för människorna där. Vi har gjort en utredning, och den har visat på mycket ogynnsamma förhållanden för arbetskraften. Det står ju den fritt som så önskar, att använda beteckningen slavarbete — även om utredarna själva har ansett den beteckningen befängd med hänsyn till arbetsförhållandena i många andra områden i Sydostasien. Men det här kan ju inte vara en fråga om definitioner, utan det är fråga om att öka effekten. Den anspråkslösa förbättring som utredarna föreslår innebär att man skall utöka det kontraktssystem eller ackordssystem som nu finns, så att de engagerade arbetarna får en viss uppgift att fylla och får betalt för detta. Man tänker sig att de inte skall behöva arbeta så många år som nu och under inga förhållanden på livstid. Därför säger de svenska utredarna i sitt förslag att det vore rimligt att tjänstgöringsperioden vore fem år. Jag vet inte om det precis svarar mot våra västerländska begrepp om fritt valt arbete, men det är i alla fall utredarnas förslag. De föreslår en årlig semester, som inte bör räknas i veckor utan åtminstone gå upp till en månad, med hänsyn till de långa avstånden. De föreslår ett betalningssystem som gör att man kan försörja sig på sitt arbete i företaget. Till detta kommer en rad andra åtgärder för omedelbar hjälp — att förbättra bostäderna, att se till att människor får bättre rengöringsmateriel och att de får bättre möjligheter till omhändertagande av barnen, när de själva arbetar i skogen. Och det är väl på det sättet vi måste lösa dessa problem, när vi skall få fram en effektiv och produktiv industri i ett land som sedan andra världskriget inte haft annat än strider och där det över huvud taget rått ekonomiska och sociala förhållanden som för oss är nästan otänkbara. Det går ju bra att föra en debatt här i riksdagen om vad som är slavarbete eller inte, men det är inte det minsta konstruktivt. Det är bättre att SIDA får inrikta sig på att genom konkreta åtgärder gradvis förbättra arbetsförhållandena för de människor och de familjer som här lever.

Detta gäller såväl arbetet i pappersbruket som arbetet i skogen, och det gäller också arbetet vid sjukhusen. Efter hand kommer detta bistånd att dras ner — det har vi också gjort klart för vietnameserna under den här senaste resan. Det kan inte pågå i längden, men neddragningen kommer att ske i takt med att vietnameserna vinner en egen produktionsförmåga, som höjer levnadsstandarden i deras eget land. Neddragningen har börjat nu, och det har vi också upplyst om genom att regeringen föreslår riksdagen en lägre biståndsram för det kommande budgetåret än tidigare. Det har, som jag förut sagt, rått den enighet som går att åstadkomma i SIDA:s styrelse med hänsyn till Margaretha af Ugglas inställning. Det vore naturligtvis bra om förslaget när det behandlas i riksdagen, kunde accepteras också av de övriga politiska partier som är representerade i SIDA:s styrelse.

Herr talman! Jag skall inskränka mig till att ställa en rak fråga till utrikesministern: Är utrikesministern beredd att å svenska regeringens vägnar ställa godtagbara arbetsförhållanden för dem som arbetar i skogen i anslutning till Bai Bang och Vinh Phu som villkor för fortsatt svenskt stöd?
Fru talman! Jag vill komplettera Pär Granstedts fråga med ett förslag till utrikesministern. Utrikesministern tycks anse att det är svårt att definiera vad som är tvångsarbete och vad som skall anses vara acceptabelt och godtagbart. Jag vill för utrikesministern betona att jag, kanske med ett undantag, försökt att använda mig av begreppet tvångsarbete. Jag skulle vilja uppmana utrikesministern att söka stöd och vägledning hos ILO, Internationella arbetsorganisationen. Inom ILO finns en konvention mot tvångsarbete. Den har Sverige och även Vietnam anslutit sig till. Jag är övertygad om att där finns någon definition på vad tvångsarbete innebär som kan hjälpa utrikesministern i hans överläggningar med de vietnamesiska myndigheterna.